Herr talman! Det är klart att även den störste optimisten i denna kammare inte hade väntat sig att alla de här frågetecknen skulle rätas ut till några utropstecken. Det pågår ju förhandlingar som väl befinner sig i sitt slutskede. Hela tiden har jag fört mitt resonemang utifrån den utgångspunkten att förhandlingarna kommer att få ett från Berol Kemis synpunkt lyckligt slut. Innan jag lämnar talarstolen vill jag gärna reda ut en sak som man har snurrat runt litet grand. Samtliga tre frågeställare har kommenterat riksdagsbeslutet från i våras. Vad innebar det riksdagsbeslutet egentligen? Under vilka förutsättningar gav riksdagen 300 milj.kr. till Statsföretag för genomförandet av oxo-projektet? Vad stod det för någonting i propositionen, och vad sade utskottet och riksdagen? Förutom vad Rolf Sellgren nyss citerade ur propositionen 125 är det på sin plats att citera litet mer. På s. 67 står bl.a. följande: ”Den nya anläggningen kommer också att innebära bibehållen sysselsättningsnivå inom Berol Kemis oxo-beroende verksamhet, som f. n. sysselsätter ca 150 personer.” Här kan man inte mena någonting annat än Berol Kemis oxo-beroende verksamhet över huvud taget, alltså också den i Domsjö. Eftersom varken utskottet eller riksdagen ändrade på propositionen är det, enligt min mening, alldeles klart att riksdagsbeslutet innebär att någon minskning av den verksamhet som är inriktad på oxo-produkterna i Domsjö icke skulle ske. Då återstår den lönsamma tillverkning som äger rum i Domsjö i dag. I mitt förra inlägg ställde jag faktiskt frågan: Är det verkligen meningen att ett statsägt företag skall flytta en vinstgivande verksamhet från en plats till en annan, från en plats med undersysselsättning till en som normalt har överhettad sysselsättning? På den frågan fick jag inte något svar av industriministern. Han menar måhända att även en sådan sak skulle förändra förhandlingsläget. Jag tror uppriktigt sagt inte det, men en sak är alldeles säker: vi får anledning att diskutera den här frågan flera gånger, om inte här i kammaren så kanske vid en uppvaktning på industriministerns tjänsterum.

Herr talman! Industriministern säger bl.a. i sin replik att det inte finns några beslut fattade som är så drastiska som vi sagt att de är. Men vi har ju endast refererat till vad som har stått i svensk press. Då måste det vara något fel på verkställande direktören i Berol Kemi som kan delge en presskonferens uppgifter som lokalpressen kan slå upp på detta sätt. Här kan industriministern själv se rubrikerna över hela första sidan: ”Berols planer katastrof för Domsjö. 140 jobb skall bort.” I detalj talar sedan tidningen om hur det skall gå till. Möjligen kan det bli 20 jobb kvar. Planerna är färdiga. Men hur kan då en människa som har en ansvarig post uppträda på detta sätt? Sedan står industriministern här och säger att det inte alls finns något belägg för de drastiska åtgärder vi talar om. Vi hänvisar bara till direktören för företaget. Är denne direktör oduglig när han uppför sig på det sätt han har gjort, något som skapat sådan oro i detta område och som är den direkta orsaken till att vi i dag är tre frågeställare i detta ärende här i kammaren? Våra frågor har helt orsakats av dessa tidningsuppgifter. När detta var gjort, när tidningarna och massmedia i övrigt meddelats denne direktörs uppfattning om hur det skulle komma att se ut i Örnsköldsvik om en tid, så ger direktören order till personalchefen Göte Lind vid Berol Kemi i Örnsköldsvik att informera personalen. Denna information lämnades till de anställda den 20 september.

För denna personal är Berol Kemi beredd att taga det fulla arbetsgivareansvaret, om ett långsiktigt hyresavtal kan upprepas mellan MoDo och Berol.” 80 personer skulle man ta ansvar för, men detta skulle ske först då man gjort ett fördelaktigt avtal med Mo och Domsjö. I annat fall svarade man inte för någonting alls. Vad är detta för slags förtydligande att skicka ut till personalen? Det skapade ju ännu större oro! På slutet säger man på order från Ralph Edebo: ”För varje tillverkningsdel i Domsjöfabriken kommer affärsmässiga lönsamhetsbedömningar att göras i enlighet med de riktlinjer, som fastställts i styrelsebeslutet 1978-09-14.” Lönsamhetskalkylerna är avgörande, och sedan skickar man i väg norrlänningarna ut i arbetslöshet därför att man tydligen hoppas kunna producera billigare söderut. Ändå har det visat sig här under debatten att fabriken i Örnsköldsvik varit den lönsammare, under det att fabriken i Stenungsund under samma tid gått med 180 miljoner i förlust. Medvetet skall man lägga ned industrier i Norrland och följa den gamla linjen, som också refererades i morse i nyheterna i radion, nämligen att de 14 årens lokaliseringspolitik varit rena fördärvet för Norrland. Detta skall man alltså fortsätta med. Arbetarna är oroliga. Här är ett uttalande från Pappersindustriarbetareförbundets avdelning med 900 medlemmar. Det är enhälligt antaget på ett möte, och jag skulle också gärna vilja till riksdagens protokoll läsa in detta uttalande: ”Inom Ö-viks kommun där NCB, MoDoCell AB och Hägglunds & Söner är de dominerande industrierna är anbefallt såväl anställningssom investeringsstopp, vilket gör att den nedåtgående sysselsättningstrend som nu råder, kommer inom överskådlig tid ej att kunna brytas. Ett enhälligt beslut från avd.

Herr talman! Jag har avsiktligt begränsat min fråga till att gälla tolkningen av propositionen, eftersom jag är medveten om de förhandlingar och det utredningsarbete som pågår i det här sammanhanget. Men därför är det väldigt viktigt att man får klarhet i hur man skall tolka propositionens mening. Det står visserligen på en sida att projektet skall säkerställa den oxoberoende verksamheten, som har så och så många anställda — 150 osv. Ja, det kan det göra. Det kan fortsättningsvis som nu bli ca 150 i produktion, och det kan bli flera. Men därmed är inte sagt var den verksamheten är lokaliserad i sina enskildheter. Därmed finns det alltså ingen garanti för att man kan behålla sysselsättningsnivån i Domsjöanläggningen, och den frågan är ganska viktig att klarlägga när det gäller att tolka regeringens proposition och uttalandet om att projektet skall stärka tillverkningen i Domsjödelen.

Jag begär bara det bekräftandet.
Herr talman! Jag vill först konstatera att det är omöjligt för mig att veta vad den förre industriministern har sagt vid ett sammanträffande på två eller tre man hand. Handläggarna på departementet är emellertid inte medvetna om att någon tolkning av den här innebörden har gjorts av den förre industriministern. Nu gäller det vilken tolkning man skall göra av tryckta dokument, och då vill jag understryka att vad som sägs på s. 67 — det åberopades av Sven-Erik Nordin — väl endast innebär att oxo-projektet skall trygga sysse!sättningsnivån inom Berol Kemis oxo-beroende verksamhet med ca 150 personer. Däremot säger det inte var.

Det förefaller mig vara en annan sak. Om detta skall avgöras tolkningsledes måste jag komma till den något snävare tolkningen att stycket handlar om oxo-produkter — punkt och slut. Men därmed är saken inte avgjord. Kvar står uppgiften att ta ståndpunkter, i första hand för det företag som har statsmakternas uppdrag att sköta den här verksamheten, nämligen Berol Kemi. I andra hand tillkommer den uppgiften dess moderbolag Statsföretag. Även regeringen kan komma in i den här bilden — men icke förrän den grundläggande förutsättningen har skapats genom ett avtal mellan MoDo och Berol Kemi som säkerställer Berol Kemis möjligheter att över huvud taget driva verksamhet i Domsjö. Jag väntar med att ta kontakt med företaget till dess denna förutsättning föreligger. Jag väntar också till dess med att ge ett besked i denna kammare.

Herr talman! Jag måste naturligtvis respektera att statsrådet vill inta en något försiktigare hållning, eftersom han inte var med när beslutet i regeringen fattades och inte heller haft tillräcklig tid att sätta sig in i problematiken. Därför är det också ganska naturligt att han gör en tolkning efter ordalydelsen i propositionen. Jag är emellertid inte nöjd med att det stannar vid detta. I mitt anförande sade jag att man där uppe sysselsätter över 200 anställda. En mindre del - men ännu i dag en betydande del — av de anställda är sysselsatta med förädling av butyraldehyd till diverse oxo-produkter: oktansyra, n-butanol osv. Men om man drar ut konsekvenserna av vad som står i denna proposition kan det innebära att Berol Kemi är förpliktigat att skicka endast en viss mindre del av butyraldehyden till Örnsköldsvik för förädling. Det kan skäras ned till ett minimum, eftersom det här inte anges några gränser. Antag att man hamnar på en kvantitet som kan sysselsätta ca 20 personer. Vad betyder Nr 31 att upprätthålla sysselsättningen i en industrianläggning som kan ta upp ett 13 november 1978 flertal olika produktionsgrenar och som kan sysselsätta 200 personer eller mer? Det måste innebära att oxo-produktionen är ett stöd för den samlade produktionen där uppe. Om den övriga produktionen dras in, förändras att trygga sysselförusättningarna att behålla den produktion som är oxo-beroende. Det är sättningen vid detta som jag har velat föra in som en vidare och riktigare tolkning av vad som Berol Kemi AB står i propositionen för att få fram vad regeringen egentligen menar.
Herr talman! Det här är ju ingen dechargedebatt, och det är ingalunda min avsikt att nu ställa industriministern till svars för åtgärder, som han helt naturligt ännu icke hunnit vidta och som skulle strida mot riksdagsbeslutet. Jag tycker ändå att vi tillsammans under den här debatten har rett ut några saker. Det är väl uppenbart att satsningen på 300 milj.kr. avsåg oxo-projektet. Det är väl också uppenbart att vad som sägs om en bibehållen sysselsättningsnivå hänger samman med vad föredraganden säger i propositionen, nämligen att råvaran skall transporteras till Domsjö och förädlas där. Så långt hänger det här beslutet ihop. Jag har heller inte träffat på någon från det utskott som handlade den här propositionen som hade något annat intryck än att det var detta saken gällde. Men ingen drömde väl om att man ens skulle kunna tänka tanken att flytta vinstgivande verksamheter från Domsjö till Stenungsund. Det ansågs otänkbart. Men det som oroat mig högeligen under debatten i dag är att industriministern inte vill dementera eller ta avstånd från eventuella tankar i den riktningen. Det är det som gör att jag lämnar den här debatten med de stora frågetecknen just vid de frågorna. Till den förlustbringande verksamheten är det alldeles klart att riksdagen har tillskjutit medel och att man sagt att den skall fortsätta. Men den vinstgivande verksamheten riskerar man alltså att mer eller mindre tvångsmässigt få förflyttad från en svag region till en stark region. Det är det jag tycker är bekymmersamt.

Herr talman! Jag har under den här debatten ställt en rad frågor till industriministern utan att få något som helst svar, och det är väl onödigt att ställa fler frågor då den nye industriministern i det här avseendet är sluten som en mussla. Men kanske det ligger till på det sättet, vad vet jag, att ärendet är så inflammerat att det inte går att diskutera i denna riksdag. Då är bara frågan: Varför gavs det ett sådant svar i maj månad, den 28 vill jag minnas att det var, att det bara var att ge Berol Kemi arbetsro så skulle allt ordna sig? Något annat svar kunde man inte lämna då, och i höst skulle vi alltså få en planering på | lång sikt. Nu är det höst, och det har inte blivit någonting ändå. Nu är ärendet 141 så inflammerat att man inte ens kan svara på frågor, vi får inte ens diskutera frågeställningarna. Det skulle kunna äventyra de förhandlingar som pågår. Jag har den bestämda uppfattningen, och det har jag sagt tidigare, att det här gäller att lägga sordin på det hela, att dämpa en opinion som håller på att växa fram i Örnsköldsviksområdet. Låt dem vänta så länge som möjligt i ovisshet, tala inte om för dem hur verkligheten är. Det var vad den verkställande direktören i Berol Kemi, Ralph Edebo, inte gjorde när han i september gick ut på en presskonferens och talade om att det möjligen kommer att bli bara 20 arbetare kvar vid Berol Kemi i Örnsköldsvik. Sedan fick han tydligen order från högre ort att detta måste dementeras. Det skedde genom brev till de anställda. I dag är frågan sådan att man inte längre får diskutera den. Jag anser som det väsentligaste, och det håller jag fast vid fortfarande, att Statsföretag måste ta sitt sociala ansvar. Vi har nämligen sett hur privata företag, framför allt i det område jag själv kommer ifrån, Ådalen, har lagt ner verksamheten och faktiskt bildligt talat gjort hela området till en industriell kyrkogård. Samhället har trätt till och vi har fått några småindustrier som visserligen ekonomiskt går på knäna, men de har ändå skapat sysselsättning. Man är orolig i Örnsköldsviksområdet, och man säger det öppet: Vi vill inte dela Ådalens öde och spela samma roll. Man anser sig vara på väg dit nu. Man trodde faktiskt att Statsföretag skulle kunna ordna sysselsättning i Norrland, i Ådalen och Örnsköldsvik. Men nu uppträder Statsföretag på ett helt annat sätt, precis som de privata av sämsta kvalitet gjorde: man lägger ner och flyttar över produktion till ett helt annat område, söderut. Och man gör det med ett företag som går med vinst! Man flyttar det dit där företaget gör de stora förlusterna. Det är det ingen människa begriper, framför allt gör inte vi det som är från Ångermanland. Därtill finns det, herr industriminister, i Örnsköldsviksområdet — vid Berol Kemi framför allt — en utbildad arbetarstam som kan sitt jobb inom den kemiska industrin, och det gäller ju att vidareutveckla denna kunskap och ha den som grund i stället för att lägga ner verksamheten och göra folk arbetslösa, Detta kan väl aldrig vara den nya regeringens och industriministerns mening? Jag hoppas, för er egen skull skulle jag till och med vilja säga, att det inte är fallet.
Herr talman! Jag kan inte finna att den här debatten och mina svar ger någon grundad anledning till ökad oro eller till någon ”ödesstämning” för att citera en av talarna.

När dessa förutsättningar har klarnat, vilket bör ske ganska snart, föreligger ett ändrat läge med större möjligheter till ståndpunktstaganden och uttalanden.

Herr talman! Eivor Marklund har frågat industriministern, dels hur han ser på den av vänsterpartiet kommunisterna föreslagna etableringen av konstgödseltillverkning i Norrbotten, dels om han är beredd att snabbt få fram tillräckliga utredningsresurser för att klargöra alla detaljer i förslaget samt om han är villig att tillskjuta erforderliga medel härför. Filip Johansson har frågat industriministern om planerna på en fabrik i Luleå för tillverkning av ammoniakprodukter har kommit i ett sådant läge att ett besked kan lämnas om när och hur projektet kan förverkligas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen och frågan. Jag besvarar dem i ett sammanhang. I ett svar på en interpellation av Eivor Marklund anförde dåvarande industriministern, statsrådet Nils G. Åsling, den 1 december 1977 att han avsåg att inom departementet låta granska en utredning av AB Götaverken om ett eventuellt ammoniakverk i anslutning till Norrbottens Järnverk AB:s, numera Svenskt Stål AB:s, anläggning i Luleå. Han förklarade sig beredd att förorda stöd till sådant projekt, om samhällsekonomiska skäl talade för projektet och behov av stöd uppkom. Den granskning som företagits visar att en ammoniakfabrik inte kan anses ekonomiskt försvarbar. Däremot kan en produktion av kvävegödselmedlet urea vara av intresse. Koksugnsgasen i Luleå är väl lämpad för tillverkning av urea. Världsmarknaden för urea kommer under lång tid att karakteriseras av stor osäkerhet om hur stor del av utvecklingsländernas behov som kommer att tillfredsställas från egna ureafabriker. Det ekonomiska utbytet av en ureafabrik kommer därför att vara beroende av det marknadspris och det kapacitetsutnyttjande man erhåller. Någon entydig bedömning av dessa frågor kan f. n. inte göras. Mot denna bakgrund har jag förståelse för om SSAB väljer att använda överskottsgasen för kraftvärmeproduktion. Inom överskådlig tid är avsättningen av energi oproblematisk. En säker intäkt för värmeleveranserna ökar dessutom anställningstryggheten för de anställda vid SSAB Luleå. Det stöd 143 som skulle behövas för att påverka SSAB:s beslut till förmån för en ureafabrik har bedömts vara så stort att jag inte anser det rimligt att föreslå att ett sådant ges.

Herr talman! Samma dag som en ny larmrapport om situationen i Norrlandslänen formulerar alternativen ”total avveckling eller rejäla satsningar”, är det nära till att uppfatta ett interpellationssvar sådant som det föreliggande som ett stöd för avvecklingsalternativet. Att ett svar är kortfattat behöver i och för sig inte betyda att det inte behandlar ställda frågor på ett seriöst sätt. Men i det här fallet måste jag nog ifrågasätta om man på departementet över huvud taget ägnat en allvarlig tanke åt de frågor som interpellationen ställer. Rolf Wirtén talar i svaret om helt andra saker och hamnar utifrån det i beskedet att han inte anser det rimligt att föreslå stöd. Det är inte bara forskare som inser allvaret i Norrbottens situation. Från allt fler håll i länet ställs nu krav på målmedvetna satsningar på länets näringsliv. En otrygg tillvaro i samhällen som står och faller med basnäringarna, en tilltagande utflyttning och en arbetslöshet som är fyra gånger så stor som i övriga delar av landet — det är faktorer som gett skärpa åt kraven och uppfordrat till konkret prövning av olika möjligheter att skapa förädlingsindustrier i länet. Vpk:s förslag om ammoniakfabrik i anslutning till koksverket i Luleå och om tillverkning av konstgödsel i Norrbotten är en sådan konkret möjlighet. De förutsättningar för sådan tillverkning som jag redovisat i min interpellation borde ha fått en mer ingående bedömning än vad som kan utläsas av svaret. Regeringen borde ju rimligen ha andra och större resurser för en sådan bedömning än vad vpk:s Norrbottendistrikt har, och ändå hävdar jag att vårt partidistrikt uppenbarligen arbetat betydligt mera ingående och seriöst än vad man på departementet har funnit anledning att göra. Till dessa förutsättningar hör att alla ämnen som behövs för tillverkningen finns i Norrbotten. Mineralutredningen har på flera ställen i sitt betänkande framhållit att handelsgödsel är en lämplig produkt att framställa på basis av de tillgångar som finns. Apatit finns i Kirunamalmen, och beslut om anrikning är redan taget. Aitikgruvan har kalium, som kan utvinnas med lakningsteknik. Kväve kan man få ur överskottsgasen vid koksverket i Luleå. Kalksten finns på flera ställen i Norrbotten . Den svavelsyra som behövs kunde man få fram genom att sintra Kaunisvaaramalmen, vilket skulle öka motiven för att bryta den. Talk förekommer rikligt i Lautakoski. Aitik har också turmalin, ur vilket spårämnet bor kan utvinnas. På andra håll i länet har man förekomster av koppar, järn, mangan och andra mineraler som behövs för att ett komplett fullgödsel skall kunna framställas. Det här uppfattas med all rätt som starka argument för en tillverkning av det slag som föreslås. Det är argument som inte förlorar i styrka därför att även industriverket tagit fram dem. Mot den bakgrunden kan man undra om skälet till att arbetsmarknadsministern får svara på interpellationen är att det skulle vara svårare för industriministern — som frågorna alltså riktats till — att gå emot industriverkets och mineralutredningens egna argument. Det som Rolf Wirtén nu mest uppehåller sig vid i sitt svar är möjligheterna att framställa ett enkelt kvävegödningsmedel. Men interpellationen handlar inte alls om detta utan just om framställning av fullgödsel. Statsrådet hänvisar till det svar jag fått på en tidigare interpellation. Det föranleder mig att konstatera att Nils Åsling uppenbarligen tog allvarligare på frågan och uttryckte, bl.a. ur jordbrukarsynpunkt, intresse för det gödningsmedel som det här handlar om. Jag skall inte här upprepa den statistik som jag redovisat i interpellationen och som visar det svenska jordbrukets beroende av importerade färdigprodukter och råvaror. Jag skall bara understryka att jordbruksdepartementet och olika miljövårdsorganisationer efterlyst bättre och miljövänligare gödningsmedel. De som nu används är av dålig kvalitet och har en starkt försurande effekt i den miljö där de används. Cementakoncernen har också i en utredning visat att användningen av de nuvarande medlen innebär ett ökat behov av kalkning i jordbruket med inte mindre än 40 96 jämfört med när man använde medel som tidigare tillverkats i Sverige. Nyligen har det publicerats uppgifter om kadmium som cancerframkallande medel. Kadmium förekommer rikligt i de importerade ämnen som nu används för gödning. Användning av fosfor ur Kirunamalmen skulle kraftigt minska dessa cancerrisker. Det finns alltså ett verkligt behov av ett nytt och bra gödningsmedel. I interpellationssvaret talar statsrådet om en granskning som företagits av en utredning om ammoniakverk vid NJA i Luleå. Denna skulle visa att en sådan tillverkning inte kan anses ekonomiskt försvarbar. Eftersom Rolf Wirtén inte funnit anledning att närmare redogöra för denna granskning utgår jag ifrån att den är behäftad med samma brister som den som utförts på uppdrag av Norrbottendelegationen. När den gjordes var det inte allmänt känt att alla råvaror för NPK finns i Norrbotten. Den tekniske utredaren har sålunda i sin bedömning inte haft med förekomsten av kalium i Aitik. Utredningen kommer trots detta fram till att ammoniaktillverkning anses vara ett av de mest passande användningsområdena för överskottsgas från koksverk, och att sådan hantering nu åter har aktualiserats. Andra brister i gjorda granskningar har kommit fram under de förhandlingar som alltjämt pågår mellan SSAB:s ledning och företrädare för Metallfacket. Så har det i jämförande kalkyler mellan gasens användning för kraftvärmeverk och ammoniaktillverkning från SSAB:s sida hävdats att investeringskostnaderna för kraftvärmeverket skulle uppgå till 260 miljoner. Vid senare genomgång har det visat sig att kostnaderna i stället rör sig om 354 milj.kr. — en avsevärd skillnad alltså. I driftskalkylen har man vidare räknat med priset på elström i 1983 års priser, medan man tagit upp dagens priser på ammoniak. Man har inte ens tagit hänsyn till indexuppräkningar. Sådana saker förvrider givetvis resultatet, men det är kanske det man velat. Nu pågår som sagt förhandlingar och enligt uppgift finns det ytterligare ett tiotal punkter där man inte gör samma bedömningar. När Norrbottendelegationen beslutade ställa medel till förfogande för en utredning, gick uppdraget till SSAB som i samarbete med facket skulle företa utredningen. De fackliga representanterna gavs dock i det läget aldrig möjlighet att delta. Senare har man från företagsledningens sida betonat att alla nya uppslag skall prövas positivt. Metallavdelningen har också fått ett skriftligt löfte om att inget beslut skall fattas innan de företagsekonomiska konsekvenserna av båda alternativen är klarlagda. Även om arbetsmarknadsministern, som sagt, talar om annat, så kan ändå svaret uppfattas som ett ställningstagande emot en sådan utveckling som bl.a. de fackliga representanterna kräver. Detta är speciellt märkligt som det från SSAB:s sida, såvitt jag vet, inte gjorts gällande att det handlar om något antingen-eller beträffande kraftvärme-ammoniaktillverkning. Jag förstår alltså inte formuleringen att SSAB ”väljer att använda överskottsgasen för kraftvärmeproduktion”. En bit av det projekt som diskuteras borde intressera arbetsmarknadsministern alldeles speciellt, nämligen frågan om sysselsättningstillfällen. Mellan SSAB och facket är man överens om att tillverkning av ammoniak i anslutning till koksverket skulle ge mellan 80 och 100 nya arbetstillfällen. Om gasen däremot används för kraftvärmeverk kan effekten ur sysselsättningssynpunkt för Luleås del bli negativ. Till bedömningen av hur gasen skall användas hör dessutom det faktum att en satsning på NPK-tillverkning gör att frågan om ammoniak kommer i ett annat läge. Detta har även Norrbottendelegationen kommit fram till. Marknadsbedömningarna i dess tidigare utredning blir annorlunda om man startar NPK-framställning, eftersom avsättningen för ammoniak då är säkrad. För vpk:s del finner vi att så mycket återstår att pröva att vi kommer att förnya kraven på att utredningsresurser ställs till förfogande och medel tillskjuts. Då hoppas jag att industridepartementet gör de bedömningar som förslaget är värt. Däremot har jag naturligtvis ingenting emot att arbetsmarknadsministern ger sig tid att allvarligt bedöma sysselsättningseffekterna runt om i ett svårt utsatt län. Sysselsättningseffekter får det här projektet — det är alldeles uppenbart.

Herr talman! Även jag vill tacka statsrådet för det svar som lämnats på interpellationen och på den fråga som jag har ställt. Låt mig inledningsvis säga att vi självfallet inför denna fråga som inför alla andra har mycket stor respekt för de ekonomiska bedömningar som måste göras och som skall ligga som underlag för ett projekt som detta. Jag kan ändå inte underlåta att göra bedömningen att de undersökningar som är gjorda är behäftade med omfattande brister när det gäller möjlighe terna på lång sikt av en ekonomisk utvidgning av projektet i fråga. Man har Nr 31 inga säkra möjligheter till avsättning för de produkter som skulle ingå i projektet. Ta t.ex. en sådan sak som apatiten! Hur länge har man goda avsättningsmöjligheter för den produkten ifrån våra gruvor? Sådant finns ju ingen garanti för. Jag har ställt frågan om ammoniaktillverkning, men självfallet måste i en bedömning också ingå möjligheten att få en fullgödseltillverkning i länet. För jordbruket skulle detta ha utomordentligt stor betydelse, inte bara i Norrbotten utan i hela vårt land. Jag skall inte ge mig in på att upprepa vad Eivor Marklund har sagt och som jag i stora delar kan instämma i. Jag menar att det är angeläget att man inte bedömer arbetsmarknadsministerns uttalande i slutet av interpellationen så att denna fråga nu skulle vara utagerad.

I en fråga som denna måste självklart arbetsmarknadssituationen i Norrbotten väga utomordentligt tungt. Jag har nämnt tidigare att jag har stor respekt för de ekonomiska bedömningarna när projekt skall startas, men självfallet måste de samhällsekonomiska skälen väga utomordentligt tungt, speciellt i ett län som är så drabbat av arbetslöshet som Norrbotten är f. n. Vi får dagligen uppleva situationer med utomordentligt stora satsningar av regionalpolitisk karaktär. När det gäller att behålla sysselsättningen har det nämnts belopp som har varit otroliga för några projekt i detta land. Då måste man fråga sig om det inte finns skäl för statsmakterna att allvarligt överväga hur stor insats man vill göra för att i ett av arbetslöshet så drabbat län starta ett företag som långsiktigt kan ge sysselsättning av inte obetydliga mått. Jag skall inte orda vidare i denna fråga. Jag vill bara av arbetsmarknadsministern få bestyrkt att man vill fortsätta utredningarna och planerna för en fabrik av den här typen uppe i Luleå. Jag vet att Norrbottensdelegationen inte . ser detta som en avslutad undersökning, utan man har för avsikt att fortsätta. Denna debatt får därför inte avslutas med det intryck man skulle kunna få genom sista biten i statsrådets svar.

Herr talman! Jag är överens med interpellanten och frågeställaren om att arbetsmarknadsläget i Norrbottens län är besvärligt. Man kan nog säga att det är besvärligare än ide flesta andra län i vårt land. Det finns ingen motsättning oss emellan på den punkten. Länet kräver särskilda insatser för att vi skall komma till rätta med svårigheterna. Det är också vad regeringen försöker att göra på olika sätt. Det centrala är naturligtvis, i Norrbotten som på andra håll i vårt land, att få till stånd en produktion som har en marknad och som ger en naturlig och riktig sysselsättning för de boende i området. Att man i dag har en så betydande svårighet uppe i Norrbottens län beror till stor del på de förväntningar som skapades i och med planeringen för Stålverk 80 och de svårigheter den planeringen har lett in länet i. Hade det baserats på en riktig 147 planering och en hållbar marknadsföring hade vi naturligtvis i dag haft en annan situation i Norrbotten. Men så var icke fallet, och därför är det en betydande överkapacitet i Luleåområdet som på något sätt måste klaras av. Vi vill naturligtvis göra allt för att hjälpa SSAB-Luleåverken till annan, framtidsinriktad aktivitet som ger tryggad sysselsättning på sikt. Då är det i och för sig riktigt att man funderar i de termer som Eivor Marklund gjorde: Kan man få till stånd vidareförädling av de råvarutillgångar som finns inom länet? Jag har inget att invända mot det. Jag tycker det var en bärande princip i Stålverk 80, och den skall man naturligtvis tillämpa i alla branscher som förekommer i detta län. Men en grundförutsättning för att gå in med full kraft iett projekt är dock att man är övertygad om att det har en bärighet på sikt. Vi orkar inte göra ett misstag till i detta län — för ett misstag är vad som har gjorts. Eivor Marklund säger att det inte har funnits en enda allvarlig tanke på departementet när man har granskat detta material. Det är naturligtvis en förfärande överdrift, och jag hoppas att Eivor Marklund är beredd att ta tillbaka den. Det är klart att tjänstemännen på industridepartementet har granskat frågan mycket ingående med stor sakkunskap, och det har lett fram till det resultat jag här har redovisat. Eivor Marklund hänvisar till Nils G. Åsling, och jag är övertygad om att han på denna punkt, med det sakmaterial som har presenterats, skulle ge samma svar som jag har gjort. Jag har helt nyligen tagit över denna enhet från industridepartementet, som Eivor Marklund väl känner till, och jag baserar svaret på samma underlag som Nils G. Åsling var med om att arbeta fram. Oss emellan finns ingen skillnad i bedömning av detta, det är jag helt övertygad om. Jag vill för Filip Johansson, som förde fram en hel del kloka synpunkter, påpeka betydelsen av att man har respekt för de ekonomiska realiteter som finns i bedömningarna. Det tror jag måste vara centralt, och där har vi samma uppfattning. Vidare sade Filip Johansson att marknadsutsikter är svårbedömda i många avseenden, och det gäller naturligtvis också konstgödsel — vilken volym det finns avsättning för och vilka möjligheter det finns att sälja den till ett rimligt pris. Det är mycket stor osäkerhet framöver när det gäller att göra en bedömning av just den marknaden. Det fanns alltså mycket i Filip Johanssons inlägg som visar förståelse för de svårigheter vi har när vi skall bedöma utredningsmaterialet. Filip Johansson ville helst att jag skulle säga att man inte är färdig med denna fråga, och det kan jag väl hålla med om till en del. Här pågår ett fortsatt utredningsarbete. Det som i dag tycks vara ganska klart är att ammoniaktillverkningen icke är ekonomiskt möjlig men att, som det står i svaret, produktionen av kvävegödselmedlet urea är av intresse. Det är just en sådan bedömning som alltfort kan ske inom SSAB:s ledning. Det som i det här sammanhanget också förs fram är kraftvärmeverket, och det är, Eivor Marklund, också något som ger en betydande sysselsättning inom området. Det synes i dag vara en betydligt bättre framgångsväg för att ge trygghet i jobbet för dem som är verksamma inom SSAB i Luleå. Det finns Nr 31 därför avgörande skäl som talar för just detta alternativ. Men ett beslut av Måndagen den SSAB att bygga ett kraftvärmeverk utgör inget hinder för att också pröva 13 november 1978 frågan om en fullgödselmedelsfabrik i Norrbotten. Man kan överväga en produktion av fullgödselmedel där de tillsatsvaror som inte med fördel kan tillverkas i Norrbotten inköps på världsmarknaden. Enligt vad jag erfarit ämnar Norrbottensdelegationen — Filip Johansson var också inne på det — låta företa en marknadsundersökning i den riktningen beträffande fullgödselmedel. Herr talman! Jag tror att jag med detta i stort sett har kommenterat de synpunkter som här har förts fram.
Herr talman! Jag kan inte befria mig från intrycket att det svar jag fått på min interpellation ligger väl i linje med de svar på andra interpellationer som har levererats tidigare i dag. Regeringen ser uppenbarligen inte sysselsättningsfrågorna och frågan om utvecklingen av landets ekonomi som något som man skall prioritera. Man ligger lågt av någon anledning. I väntan på vad? skulle jag vilja fråga. Rolf Wirtén säger att det handlar om att det man producerar också skall ha en marknad. Ja, visst! Men vad jag efterlyser är ju en prövning av om det finns en marknad eller inte. Rolf Wirtén säger i sitt skriftliga svar att man inom departementet har gjort en granskning, men han redovisar inte med ett enda ord vad denna granskning gått ut på och vilket resultat den har givit. Rolf Wirtén nämnde i sammanhanget de förväntningar som väcktes i Norrbotten med anledning av Stålverk 80 och att vad jag här tagit upp skulle vara några slags efterdyningar efter vad som hände i samband med att detta projekt skrotades. Till detta vill jag säga att det projekt jag tagit upp i min interpellation och som förts fram också på andra sätt är ju ett av de projekt som man från SSAB-ledningens sida sagt sig vilja pröva positivt just med hänsyn till effekterna av strukturomdaningarna i samband med att man skrotade Stålverk 80. Men arbetsmarknadsministern är alltså beredd att redan nu avfärda projektet, utan att ge så mycket mera på hand. Sedan begär Rolf Wirtén att jag skall ta tillbaka vad jag sade när det gäller behandlingen av interpellationen. Men jag är faktiskt inte beredd att göra det.

Jag tycker att Rolf Wirtén borde ha bjudit på så pass mycket att han i sitt svar tagit med en mening om att man skall fortsätta det utredningsarbete som redan pågår. Han gav nyss ett sådant besked, men det skedde först efter press från Filip Johansson. 149 Kraftvärmeverket skall ge betydande sysselsättning, säger Rolf Wirtén. Enligt de uppgifter jag har från Luleå blir effekten precis den motsatta. Man kan således t.o.m. förvänta sig viss nedgång av antalet sysselsatta, om man använder gasen för detta ändamål. Jag gav i mitt tidigare anförande uttryck för en viss förundran över att ett uppenbart industriärende behandlas av arbetsmarknadsministern. Arbetsmarknadsministern sade att han förutsatte att jag kände till att det fanns en sådan arbetsfördelning. Jag gjorde uppenbarligen inte det, utan när jag fick besked av kammarkansliet att det var Rolf Wirtén som skulle svara på min interpellation, då trodde jag att det berodde på att man mest tagit fasta på att det projekt jag behandlade skulle medföra nya arbetstillfällen, men så är det ju inte. Varken i sitt första anförande eller i sitt genmäle nyss har herr Wirtén på något sätt berört detta, som borde vara hans främsta intresse. Vi har tidigare upplysts om att industriministern, av kända orsaker, inte kan delta i handläggningen av vissa frågor, och man undrar då om detta kanske är ett sådant ärende. Rolf Wirtén talar fortfarande inte så mycket om vad det är för granskning han hänvisar till i sitt svar. Ett faktum är ändå att denna, som utförts på Norrbottensdelegationens uppdrag under brådska och i semestertider, som jag sade har spolats av delegationen, som nu söker nya möjligheter att arbeta vidare under delvis andra förutsättningar. Är då inte Rolf Wirtén beredd att ta vara på de ändrade förutsättningar som föreligger och direkt uttala att detta arbete kommer att fortgå?
Herr talman! Jag är väl medveten om behovet av en marknad för de produkter som tillverkas. Låt mig ändå säga att såväl urea som fullgödsel är produkter, som med största sannolikhet kommer att ha en marknad lång tid framöver. Urea är en ny produkt som säkerligen kommer att få större och större användning efter hand. Därför bör man nog kunna se relativt positivt på marknadsförutsättningarna för dessa bägge produkter. Förutsättningen härför är att de kan tillverkas på en konkurrenskraftig prisnivå, och de möjligheterna bör inte vara sämre än på andra håll i ett län som Norrbotten, som har god tillgång till den råvara och också till den energi som behövs för tillverkning av sådana produkter. Låt mig sedan i frågan om kraftvärmeverk eller gödseltillverkning säga att det, såvitt jag kan förstå och enligt vad de källor jag försökt ösa ur har givit besked om, inte behöver vara någon konflikt mellan dessa båda företeelser. Bägge bör kunna ha en plats vid anläggningen i Luleå, och detta skulle självfallet ge ännu större trygghet och ökad sysselsättning för de människor som finns däruppe. Till sist vill jag framföra ett tack för att vi fick ett besked om att statsrådet är beredd att medverka till att fortsatta utredningar på detta område genomförs.
Herr talman! Det är naturligtvis inte så, Eivor Marklund, att vi har givit sysselsättningsfrågorna minskad prioritet. Om Eivor Marklund går igenom de regeringsdokument som hittills har presenterats, skall hon finna att det i nästan varje sådant framhålls att sysselsättningen är den fråga som vi sätter främst. Det framgick också av mitt föregående inlägg att jag på den punkten inte har någon annan uppfattning än den Eivor Marklund har pläderat för, dvs. att Norrbottens län behöver mycken hjälp för att hålla sysselsättningen i gång. I det avseendet står jag fast vid vad jag sagt här och vad regeringen i sin helhet har uttalat i andra sammanhang. Men en punkt där våra uppfattningar möjligen skiljer sig när vi nu försöker skapa permanent sysselsättning är att jag menar att det skall ske på en realistisk nivå. Det vidhåller jag, och jag menar att man inte skall gå ut med luftiga löften utan vara någorlunda säker på att kunna föra utlovade projekt i hamn. Får jag också säga att detta inte innebär något definitivt avfärdande av tillverkningen av konstgödsel i Luleå. Jag sade redan i mitt föregående inlägg —och det har Filip Johansson tagit fasta på — att man har möjlighet att, efter att som ett första alternativ ha gått den väg som jag f.n. tror mest på, kraftvärmeverksvägen, senare också pröva tillverkning av konstgödsel. Och om den marknadsbedömning som Filip Johansson gjorde i sitt senaste inlägg är riktig, blir förutsättningarna också bättre framöver för sådan tillverkning. Vi har alltså inte definitivt sågat av denna möjlighet, utan Norrbottensdelegationen skall fortsätta sina undersökningar. Vidare har Eivor Marklund tagit upp en diskussion om varför det är jag som besvarar den här frågan. Det är ganska enkelt. Skall det ges något stöd blir det sannolikt som någon form av lokaliseringsstöd, och det har jag i enlighet med den nya arbetsfördelningen inom regeringen att handlägga. Det här är alltså mitt ärende. Så enkelt är det.

Herr talman! Äntligen har jag i det som Rolf Wirtén säger i dag funnit någonting som jag känner anledning att tacka för. Rolf Wirtén menar att det inte är uteslutet att man också senare prövar tillverkning av NPK. Det är ungefär vad jag hade hoppats att arbetsmarknadsministern skulle säga i sitt skriftliga svar, för just NPK-gödningsmedel är det som ger speciell anledning att se positivt på de marknadsförutsättningar som man naturligtvis anser sig böra ha för att satsa på ett sådant här projekt. Råvarutillgångarna, som Filip Johansson nämnde, är en annan sådan faktor. Sedan kan vi hur länge som helst fortsätta att diskutera hur jag och hur Rolf Wirtén bedömer regeringens prioritering av sysselsättningstillfällena. I det jag sade nyss anknöt jag till vad som har sagts tidigare i dag i svar på interpellationer om varvsindustrin, boardtillverkning m.m., där man också i svaren, såvitt jag uppfattat det, har legat mycket lågt i fråga om att ta ställning till vad interpellanterna har velat få fram. När nu Rolf Wirtén talar om en realistisk nivå skulle jag vilja fråga om en realistisk nivå är att behålla Norrbotten på elfte plats när det gäller att satsa på sysselsättning i länet, för det är vad man i den här larmrapporten från Umeå universitet, som presenterades i går kväll och i morse, har kommit fram till. Är det en realistisk nivå, så är det inte en nivå som vi som arbetar för Norrbottens framtid godkänner. Sedan förklarar Rolf Wirtén att han tar hand om detta ärende därför att det kommer att handla om lokaliseringsstöd. Jo visst, men det handlar ju också om en industriell utveckling i ett län som verkligen behöver industriell utveckling, och därför borde det väl också ha varit industriministerns sak att säga något om hur man uppfattar en sådan här satsning.

Herr talman! Mot bakgrund av bl.a. de under hösten redovisade arbetslöshetstalen för ungdomar har Tommy Franzén och Gunnel Jonäng i var sin interpellation ställt ett antal frågor kring ungdomsarbetslösheten. Jag besvarar de två interpellationerna i ett sammanhang. Tommy Franzén frågar hur regeringen förklarar ungdomsarbetslösheten och vilken långsiktig målsättning regeringen har för ungdomarnas sysselsättning. Vidare frågar han vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att skaffa ungdomen bestående jobb och om jag anser att den s.k. ungdomsdelegationen fyller den uppgift som avses i direktiven samt slutligen om invandrarungdomar under 20 år skall ges samma möjlighet beträffande språkundervisning som de som är över 20 år. Som interpellanterna framhåller har arbetslösheten bland ungdomar legat på en i förhållande till den totala arbetslösheten hög nivå under hela 1970 talet. Med undantag för vissa perioder har antalet arbetslösa ungdomar också ökat under denna period. Utvecklingen är inte unik för Sveriges del, vilket bl.a. belyses av att ungdomsarbetslösheten inom OECD-området legat på ca 10 96 under de senaste åren. I vårt land har vi lyckats begränsa arbetslösheten bland de unga till 4 å 5 96. Bakgrunden till den nuvarande arbetslösheten bland ungdomar är inte enbart den långt utdragna lågkonjunkturen. Strukturella förändringar i vårt näringsliv har gjort att arbeten som tidigare var naturliga inkörsportar för ungdomar har försvunnit. Tekniska förändringar ställer samtidigt högre krav på utbildning, vilket ytterligare har påverkat de ungas möjligheter när de första gången söker sig ut på arbetsmarknaden. Den konjunkturuppgång som vi nu kan vänta kommer att ha positiv inverkan på de ungas möjligheter att få arbete, men alla svårigheter vad gäller övergången skola-arbete kommer inte att lösas härigenom. Det finns i detta sammanhang anledning erinra om att vi under de närmaste åren kommer att få snabbt växande ungdomskullar. De problem jag här kortfattat redogjort för utgjorde bakgrunden till den proposition om åtgärder mot ungdomsarbetslöshet som riksdagen tog ställning till i våras. Ungdomsdelegationens tillkomst och arbete skall också ses mot denna bakgrund. I propositionen betonades att åtgärder för att underlätta övergången mellan skola och arbete måste vidtas på både kort och lång sikt. På kort sikt kommer arbetsmarknadspolitiska åtgärder av det slag regering och riksdag beslutat om att ha stor betydelse. Jag tänker då bl.a. på en förstärkt arbetsförmedling, arbetsmarknadsutbildning och praktikarbeten. Dessa åtgärder har visat sig vara effektiva instrument för att stödja ungdomarna. På lång sikt kommer insatser för en samhällsekonomi i balans och förändringar inom skolans ram att få störst betydelse. Ett konkurrenskraftigt näringsliv som kan ge både arbete och resurser för att bygga ut barnomsorg, äldreomsorg och en bättre sjukvård utgör grunden för fortsatt välstånd. Även om jag inte delar Tommy Franzéns inställning när det gäller statliga basindustrier anser jag i likhet med honom att det är viktigt att stärka och bygga ut vår industri. De långsiktiga förändringarna inom skolans ram berör både grundskolan och gymnasieskolan. Ett närmande måste ske mellan skola och arbete. Ett led häri är inrättandet av de s.k. SSA-råden. Ett annat är de vidgade möjligheterna till pryo. Ett tredje led är den försöksverksamhet med individuellt upplagd undervisning som startar i höst och som innebär en individuellt avpassad kombination av utbildning och praktiskt arbete. Det är min övertygelse att en skola där praktiskt arbete varvas med teoretisk utbildning kommer att underlätta övergången mellan skola och arbetsliv. För att detta skall fungera fordras kraftfulla insatser inte bara från skola och arbetsförmedling utan också från arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer, inte minst när det gäller att få fram praktikplatser. Grunden för de olika insatser som vidtagits och ytterligare kommer att vidtas är regeringens strävan att alla ungdomar skall kunna erbjudas arbete, utbildning eller praktik. Regeringen är öppen för alla realistiska förslag på detta område, och ett forum härför är den tidigare nämnda ungdomsdelegationen, som har en allsidig sammansättning och vars arbete hittills jag funnit mycket värdefullt. Vad gäller invandrarungdomarnas möjligheter till språkutbildning vill jag informera Tommy Franzén om att arbetslösa ungdomar under 20 år kan få delta i arbetsmarknadsutbildning bl.a. genom utnyttjande av vakanta platser. Detta gäller såväl svenska ungdomar som invandrarungdomar. Om de därvid inte kan tillgodogöra sig en yrkesutbildning utan undervisning i svenska språket har de rätt till sådan. Någon skillnad häri föreligger således inte mellan invandrare som är över resp. under 20 år.

Herr talman! Jag har i min interpellation ställt en del frågor om den oroande arbetslösheten bland ungdomen. Jag har gjort det med utgångspunkt från att ungdomsarbetslösheten är den farligaste av all arbetslöshet. All arbetslöshet är farlig och destruktiv. Den skapar en oro och pessimism hos dem som den drabbar. Den skapar sociala problem, den skapar en utslagning av arbetare utöver den utslagning som äger rum inom arbetsmarknaden. Den skapar sysselsättningsproblem och i många fall ett hot om utdöende av vissa branschers nytillskott, som också kan komma att få allvarliga konsekvenser i framtiden. Arbetslösheten utgör dessutom ett gigantiskt samhällsekonomiskt slöseri. Jag har som utgångspunkt för frågeställningarna allas rätt till ett meningsfullt arbete. Det är för vpk en självklarhet, men tyvärr finner jag i svaret från arbetsmarknadsministern att folkpartiet inte har denna synpunkt. För ungefär ett år sedan utspann sig en liknande debatt. Den gången svarade dåvarande arbetsmarknadsministern Per Ahlmark att de då gjorda insatserna skulle ge effekt. Vad vi kan konstatera i dag är att ungdomsarbetslösheten aldrig har varit större. Det är kontentan av de åtgärder som folkpartiet föreslagit, vilka nu haft ett år på sig att verka. Jag ville genom min första fråga få reda på hur regeringen förklarar den rådande ungdomsarbetslösheten och vilken långsiktig lösning regeringen kunde tänka sig. Jag måste konstatera att svaret var sämre än jag hade väntat. Frågeställningen har faktiskt den vikten att om man objektivt bedömer orsakerna, analyserar dem, då kan man också lättare finna ut vilka åtgärder som måste till för att få bort de negativa effekterna. Arbetsmarknadsministern nämner strukturella förändringar i vårt näringsliv som en orsak till ungdomsarbetslösheten. Jag måste då tydligen precisera frågan mer. Vilka strukturella förändringar avses och hur kommer dessa att se ut i framtiden? Kommer vi att slippa strukturella förändringar? Detta är nämligen den fråga man måste ställa sig när man ser på de åtgärder som arbetsmarknadsministern hänvisar till och som kallas långsiktiga. I de åtgärderna ingår ju inget recept mot konsekvenserna av en fortsatt strukturell förändring. Jag måste också fortsätta att ställa frågan om de långsiktiga åtgärderna för att förhindra ungdomsarbetslöshet. Eller ställer kanske folkpartiet upp på linjen att en viss arbetslöshet alltid skall finnas för att underlätta de strukturella förändringarna inom näringslivet? Vilka insatser på lång sikt för en samhällsekonomi i balans är det som Rolf Wirtén avser i svaret? Och vilken balans gäller det? Ungefär samma svar som det jag nyss refererat gav också Per Ahlmark för ett år sedan. Men fortfarande kan vi alltså konstatera att arbetslösheten är rekordstor. Och samma tro har vi också hört talas om bra många gånger utan att några egentliga åtgärder för att få bort arbetslösheten har satts in. Frågan om en utbyggnad av barnomsorgen, äldreomsorgen och en bättre sjukvård anges i svaret som en grund för fortsatt välstånd — efter det att näringslivet har blivit konkurrenskraftigt. Men skall vi inte lösa frågan om barnomsorgen? Skall vi inte lösa sjukvårdskrisen, och skall vi inte ge de äldre i samhället en drägligare tillvaro? Är det meningen att de sjuka och gamla även i fortsättningen skall tvingas att lägga sig kl. 3 på eftermiddagen bara därför att det inte finns personal? När det gäller de sökande till vårdlinjen visade det sig att 8 900 som sökte inte kom in på sådan gymnasiekurs. Nästan 9000 ungdomar som ville engagera sig inom vårdyrket, såväl inom barnoch ungdomsvård som inom sjukoch äldrevård, fick alltså inte plats. De får inte den utbildning som krävs för dessa jobb — och detta när det råder en klar brist på personal inom dessa områden. Många människor, främst kvinnor, tvingas att vara hemma bara av den anledningen att samhället inte ordnat med barntillsynen. De sjukas och äldres situation har jag redan berört. Men även alla dessa människor undrar naturligtvis vad det är för ordning i samhället — eller snarare oordning — när så många behövs inom vårdyrkena men inte ges möjlighet till utbildning. De jobb som de nu erhåller via AMS som beredskapsarbeten räcker inte längre än sex månader. Sedan vidtar möjligen ett annat beredskapsjobb. Men inga av dessa alternativ ger några bestående arbeten. F. ö. är också den nuvarande formen av beredskapsjobb högst otillfredsställande. De måste — om de skall ge något för framtiden — göras om. För de flesta av jobben erfordras någon form av utbildning eller introduktion. Det finns också möjligheter till detta inom ramen för beredskapsarbetena, men det förekommer sällan eller aldrig att de utnyttjas. Låt mig ta ett exempel som visar hur det går till på barnstugorna. När det kommer en beredskapsarbetare till ett daghem har vederbörande inte erhållit någon utbildning eller ens information om hur daghemmen arbetar. Han har heller ingen erfarenhet av hur arbetet på en barnstuga läggs upp eller kännedom om varför det arbetas på ett visst sätt. Detta gör att det tillkommer den på grund av underbemanning oftast redan alltför arbetstyngda personalen att handleda och informera om arbetet. Vi har en utbildning för dem som skall arbeta på barnstugorna, men bara för att skaffa en förvaringsplats åt arbetslösa ungdomar skickar man ut dem till tjänstgöring utan någon som helst utbildning. I stället för att göra så vore det riktigare att först ge en viss utbildning, sedan jobb på barnstugorna som en praktikperiod, därefter fortsatt utbildning och sedan ett bestående jobb inom barnstugorna. Med en sådan uppläggning skulle beredskapsjobben möjligen kunna bli meningsfulla. Liknande exempel skulle kunna ges i mängd. Regeringen säger sig vara öppen för alla realistiska förslag och anger DELFUS, delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor, som ett lämpligt forum för dessa förslag. Jag har ställt frågan till arbetsmarknadsministern om DELFUS fyller sin uppgift därför att DELFUS inte kommer med några sådana här förslag. Den håller sig bara till ett allmänt tyckande, något som i grunden inte hjälper de ungdomar som den har till uppgift att hjälpa med förslag till sysselsättning. Arbetsmarknadsministern säger att DELFUS har en allsidig sammansättning. Jag kan inte hålla med om det. Det finns viktiga organisationer som nekas att få vara med. Jag tänker då närmast på Elevförbundet , Sveriges AMU-elevers riksförbund och Värnpliktiga arbetsgruppen . Det är de här organisationerna som har att göra med den studerande ungdomen, med den ungdom som skall ha ett jobb efter utbildningen. Elevförbundet organiserar de ungdomar som går på gymnasiet och förväntar sig att de också skall få ett jobb efter studierna. Bristen på jobb påverkar i hög grad dessa studerande ungdomar. Meningsfullheten i studierna avtar när de ser att studierna inte leder till jobb. Många ungdomar ”låta sig förvaras” i gymnasiet eller andra skolor därför att de inte kan få ett jobb. En sådan situation borde göra arbetsmarknadsministern betänksam. Jag vill ställa frågan konkret: Varför får inte de nämnda organisationerna — Elevförbundet, Sveriges AMU-elevers riksförbund och Värnpliktiga arbetsgruppen — ingå i DELFUS? Slutligen vill jag framhålla beträffande invandrarungdomarna och deras situation att den i verkligheten inte är sådan som arbetsmarknadsministern försöker ge sken av i svaret. Det förhåller sig nämligen på det viset att det inte finns några vakanta platser att tillgå för invandrarungdomar eller svenska ungdomar under 20 år i arbetsmarknadsutbildningen. Därigenom ställs de utanför. Därigenom får de inte heller möjlighet till utbildning i svenska på samma sätt som de som har fyllt 20 år. Jag vill fråga om arbetsmarknadsministern tänker se över detta förhållande och komma med förslag som verkligen ger invandrarungdomar under 20 år möjlighet att studera svenska språket.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Jag har framför allt tagit upp de långsiktiga problemen när det gäller ungdomsarbetslösheten, och jag begränsar mig nu till dessa. Jag tar fasta på vad arbetsmarknadsministern sade om att regeringen är öppen för alla realistiska förslag. Ungdomsarbetslösheten är ett av de allvarligaste problemen vi har i vårt samhälle. Trots att den är ett gammalt fenomen som drabbat våra ungdomar så lång tid som under både 1960 och 1970-talen har vi inte lyckats lösa problemet. Som arbetsmarknadsministern sade finns ungdomsarbetslösheten inte bara i Sverige. Den är ännu högre i de flesta andra västeuropeiska länder. Nr 31 Den högsta arbetslösheten drabbar invandrarungdomarna och är för utländska pojkar i åldern 16-19 år ofta dubbelt så hög som för övriga pojkar i den åldern. Skillnaden mellan flickorna i åldern 16-19 år är mindre. År 1977 var arbetslösheten 10,6 26 i denna åldersgrupp av invandrarflickor och 8,1 96 för övriga flickor. En utsatt grupp på arbetsmarknaden är också de handikappade. Den höga arbetslösheten bland våra ungdomar kan inte längre accepteras. Hur skall vi kunna skapa en framtid för våra ungdomar om de måste börja sitt vuxenliv under så dåliga betingelser? Det kan t.o.m. påverka deras skolarbete och försämra det. En del av motivationen för skolarbetet är naturligtvis möjligheten att få arbete efter skolan. Om den möjligheten är begränsad, kan man mycket väl förstå om resignationen griper omkring sig. På det viset lägger ungdomsarbetslösheten en lång slagskugga både bakåt över skolarbetet och framåt över vuxenlivet. Jag kan knappast tänka mig en djupare tragik för unga människor än att vara arbetslösa. De får ingen grund att stå på i samhället. I stället för att leva med i samhällets rytm skapar de sin egen rytm utanför samhället. Detta i sin tur innebär försämrad anpassning till arbetslivet och dess krav när den dagen kommer. Under en lång arbetslöshetstid sker också en skiktning av människor. Det är utslagningskvarnen som obönhörligt mal och skiljer ut. Det är processer som kan ha börjat i barndomen och som nu kräver sin tribut. Arbetslösheten är ett fruktansvärt slöseri med mänskliga resurser men också med samhällets resurser. Arbete är en mänsklig rättighet — fullt i paritet med de mänskliga frioch rättigheter vi f. ö. bekänner oss till. Arbete är en förutsättning för personlighetsutveckling och självkänsla. Det finns enligt min mening få problem som är viktigare för vårt samhälle att lösa än just ungdomsarbetslösheten. Trepartiregeringen arbetade intensivt med sysselsättningsfrågorna och vidtog adekvata åtgärder för att motverka ungdomsarbetslösheten. Vi har nu flera effektiva medel för att på kort sikt främja sysselsättningen för ungdom, och vi har en omfattande arsenal av medel på beredskapssidan. Jag avser alltså inte att gå in på dessa mer kortsiktiga åtgärder mot ungdomsarbetslösheten, utan det är de långsiktiga åtgärderna jag efterlyser. Vad som nu oavvisligen krävs är att vi ingående diskuterar, analyserar och söker oss fram först och främst till insikt, men sedan också till de vägar vi måste gå för praktiskt handlande. Dagens skolungdom måste kunna få leva i den vissheten att samhället kommer att ge dem sysselsättning när de slutar skolan. Det är då viktigt att först göra några konstateranden. Ungdomen har alltså en högre arbetslöshet än andra grupper av arbetskraften. Ungdomens sysselsättning är också mer konjunkturkänslig än övriga grupper av arbetskraften. 157 Sysselsättningsutredningen menade att ungdomsarbetslösheten är relativt obunden av konjunkturutvecklingen, men så är det ju inte. Ungdomsarbetslösheten är visserligen hög både i högoch lågkonjunkturer, men skillnaden mellan ungdomarnas och andra åldersgruppers arbetslöshet är avsevärt större i en lågkonjunktur än i en högkonjunktur. Vägen till arbetslivet, i synnerhet för tonåringarna, går oftast via de enskilda företagen. Men suget efter arbetskraft kommer i en lågkonjunktur främst från den offentliga sektorn. Där kommer ungdomarna inte in förrän efter en viss ålder,t.ex. i sjukvården. Det säger sig självt att detta förhållande förstärker svårigheterna för ungdomarna i en lågkonjunktur, då företagen är hårt pressade. Ungdomarna har också flera arbetslöshetsperioder än andra åldersgrupper. En del av svårigheterna för ungdomarna beror på den koncentration av näringslivet och därmed av arbetsplatserna som skett. Detta har inneburit en utveckling mot skapande av interna arbetsmarknader. Vi har fått förflyttningar inom företagen. Vi har också bl.a. genom trygghetslagarna fått en förstärkt anställningstrygghet — vilket givetvis är positivt — för de redan anställda. Svårigheterna för nytillkomna på arbetsmarknaden förstärks emellertid härigenom och också av det faktum att en del förut typiska ungdomsarbeten försvunnit. Lågkonjunkturer innebär också att företagen i första hand söker behålla de arbetsstyrkor de redan har, medan bristen på nyanställningar drabbar de nykomna på arbetsmarknaden. Vilka åtgärder behövs då för att förbättra sysselsättningen på lång sikt? Jag kan här instämma i vad arbetsmarknadsministern har anfört. Grundläggande är att vi har ett konkurrenskraftigt näringsliv och en samhällsekonomi i balans. Allmänna sysselsättningsskapande åtgärder är viktiga. Inte minst måste man beakta de allvarliga regionalpolitiska konsekvenser som en accelererande ungdomsarbetslöshet kan innebära. Ytterligare avflyttningar av arbetslösa ungdomar från stödområdet får inte ske. Här kommer också in en fråga som vi måste ta itu med på allvar: Skall vi välja mekanisering och datorisering eller skall vi se till människors behov och bästa och satsa också på lösningar av mer arbetsintensiv karaktär? Det här avsnittet kan givetvis endast bli mycket summariskt — annars skulle det föra för långt i debatten. Grundläggande är också att vi behöver en utbildningsreform — som arbetsmarknadsministern uttrycker det: förändringar inom skolans ram. Vad det är fråga om är helt enkelt att förankra 1980-talets skola i samhällslivet. AMS yrkesvägledningsenhet har i september i år gjort en intressant sammanställning. Det fanns då 48 000 arbetslösa ungdomar under 25 år, varav 25 000 under 20 år. Den visar vilka yrken ungdomar helst vill ha. Det är i rangordning: sjukvårdsbiträde, försäljare och barnskötare. Men det är också mycket hård konkurrens om de här jobben. De ca 1600 ungdomar som uppgivit att de vill ha sjukvårdsbiträdesjobb konkurrerade med 4 400 äldre arbetssökande, dvs. över 20 år, om drygt 1 100 lediga platser. Ett annat exempel: 1 380 ungdomar konkurrerade med 4 300 äldre om 707 jobb som försäljare. Ungdomarna är orutinerade och har ingen arbetslivserfarenhet. Man kan utgå från att arbetsgivarna väljer vuxna och erfarna män och kvinnor i stället för ungdomar. Löneskillnaden är inte så stor även om det finns speciella ungdomslöner. Ett slopande av ATP-avgiften för den unga arbetskraften är ett förslag som förts fram bl.a. av fil. dr Eskil Wadensjö vid nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Det är ett förslag som åtminstone är värt att diskutera. De unga som arbetar många år är redan missgynnade i ATP systemet. Någon negativ effekt för ungdomarna skulle det därför inte behöva bli. Jag har inte lyckats att till i dag få fram kostnaden för en sådan reform, men ingen möda och inga pengar får sparas när det gäller sysselsättningen för ungdomen. Jag måste i sammanhanget säga att den skattesänkning som den folkpartistiska regeringen föreslår och som innebär betydande skattelättnader för höginkomsttagarna närmast är ett hån mot de många arbetslösa i vårt samhälle. Det är också något av en skymf mot inkomsttagare att tro att de är så utan solidaritet att de inte skulle föredra att medverka till jobb åt arbetslösa framför att få några tusenlappar i den egna plånboken. Flickorna i åldersgrupperna 16-19 år och 20-24 år är arbetslösa i större utsträckning än pojkarna i samma åldersgrupper. Detta kan delvis bero på att vi fortfarande har ett traditionellt könsrollsbundet yrkesval, vilket innebär att flickorna har färre valmöjligheter än pojkarna. Detta är en speciell jämställdhetsfråga. Här krävs åtgärder från regeringens sida och från arbetsmarknadens parter. När det gäller yrkesval har också enskilda och organisationer ansvar för att förlegade attityder rensas bort. Det är vidare nödvändigt att vi rensar bort förlegade värderingar när det gäller arbetets status. Det finns yrken som fortfarande värderas lågt men som är nödvändiga och meningsfulla. En förbättrad arbetsmiljö, medbestämmande och vidareutbildning är viktiga åtgärder i detta sammanhang. Landstingsförbundets styrelse har lagt fram förslag till någon form av samhällelig sysselsättningsgaranti för ungdomar under 19 år, vilket kan vara värt att diskutera. Vi är alla medvetna om att övergången mellan skola och arbetsliv inte fungerar. Vi talar ofta om det i debatter, och vissa åtgärder har vidtagits. Men här krävs förnyade krafttag. Centerns ungdomsförbund arbetar sedan många år tillbaka för varvad utbildning. På gymnasiet bör skolutbildning och praktik varvas. Ett treterminssystem med en termins arbetslivspraktik och två terminers skolutbildning skulle med stor sannolikhet vara mycket positivt för de skoltrötta eleverna. Det skulle innebära att alla som lämnar skolan redan har en arbetslivserfarenhet, och det skulle jämna vägen in i arbetslivet och medverka till att vi fick bort de oöverstigliga trösklar som finns i dag. Vidare skulle det innebära en stimulans för eleverna i själva skolarbetet, vilket skulle upplevas som mer meningsfullt. Med en sådan reform skulle 1980-talets skola förankras i samhällslivet. Speciella åtgärder krävs för invandrarungdomen. Dessa ungdomar arbetar ofta i konjunkturkänsliga näringsgrenar, vilket kan vara en av förklaringarna till den höga arbetslösheten bland invandrarungdom. Lagen om 200 timmars svenskundervisning var en angelägen reform. Men om arbetsgivarna skall betala undervisningen kan anställande av invandrarungdom hämmas. Kostnaderna för denna undervisning bör snabbt överföras på samhället. Det skulle betyda fler arbeten för invandrarungdomarna. Leif Zetterberg, ordförande i statens ungdomsråd, har också ställt detta krav. På den här punkten vore jag tacksam för ett svar från arbetsmarknadsministern. Uppsökande studieoch yrkesorientering bör givetvis intensifieras. De handikappade drabbas hårt av arbetslöshet. Det är en skam för ett välfärdssamhälle som vårt att vi inte skall kunna göra livet lättare för dem som redan är drabbade. Också här frodas fördomarna. När vi i Hälsinglands CKF-distrikt nyligen ägnade en hel konferensdag åt de handikappades situation på arbetsmarknaden, fick vi verkligen insikt i deras förhållanden. Ett exempel: Den yrkesutbildade telefonisten som fått talfel duger inte längre som telefonist. Det skall vara hurtfriska glada röster utan skavanker som svarar i kommunens eller företagets växel. Där accepteras inga handikapp. Förtidspensioneringen var en bra reform, men den fick konsekvenser som inte var avsedda genom att man med hjälp av denna hittade en förvaring för svårplacerade. Individuell omprövning måste ske av ungdomars förtidspensionering i syfte att ge dem arbete eller utbildning. Främjandelag och anpassningsgrupper är medel vilkas effekter bör förstärkas. Information till företag, kommuner och landsting är A och O. Herr talman! Trots att mitt anförande blev ganska långt har jag försökt att begränsa det så mycket som möjligt. Det är ingen fullständig kartläggning, utan egentligen endast ett strå till stacken i medvetande om att ingenting får lämnas oprövat när det gäller att ge ungdomen en riktig start i arbetslivet och i vuxenlivet. Här har vi alla ett gemensamt ansvar.

Herr talman! Båda interpellanterna tog upp arbetslöshetens faror, och därvidlag vill jag säga att jag står helt på deras sida. Det är inte någon svårighet för mig att göra det. Såväl Tommy Franzén som Gunnel Jonäng är medvetna om att folkpartiet under 1970-talet har drivit en mer enveten kamp än kanske något annat parti för att trygga just ungdomarnas sysselsättning. Det må gälla arbete, praktik eller utbildning. Det är, som ni säger, av utomordentlig betydelse att vi klarar det här. Jag vill instämma i vad Gunnel Jonäng sade, nämligen att det faktiskt är så, Tommy Franzén, att situationen i dag i Sverige är bättre än i flertalet andra länder som vi brukar göra jämförelser med. I själva verket är det rätt Nr 31 anmärkningsvärt att vi i en värld där det kan räknas miljoner arbetslösa ungdomar ändå kan klara den nuvarande nivån. Därmed har jag inte på något sätt velat säga att jag är nöjd. Självfallet måste vi fortsätta kampen för att ytterligare driva tillbaka ungdomsarbetslösheten och finna de rätta metoderna härvidlag. Jag har beträffande den saken ingen annan mening än interpellanterna, men jag tycker att man ändå skall vara just i debatten och redovisa Sveriges situation i förhållande till andra länders och också erkänna den förändring som har inträffat. När Tommy Franzén talade om rekordarbetslöshet är det ändå att en hel del överdriva problemets karaktär. Det torde inte vara obekant för Tommy Franzén att ungdomsarbetslösheten under de tre senaste månaderna har gått ned från 54 000 vid augustimätningen till 46 000 vid septembermätningen. Och den senaste, som vi fick för bara ett par tre dagar sedan, visar en ungdomsarbetslöshet på 38 000. Detta är inte, Tommy Franzén, en siffra som i ett historiskt perspektiv är särskilt hög. Vi har haft betydligt högre tal under 1970-talet i konjunkturer, då det runt om oss inte var så stor arbetslöshet och det därför borde ha varit lättare att hålla tillbaka ungdomsarbetslösheten i Sverige. Jag har sagt detta, därför att jag tycker att Tommy Franzén bör tona ned röstläget och notera att det har skett en anmärkningsvärd förbättring då vi nu är på väg mot de vanligtvis svåraste månaderna, nämligen vintermånaderna. Jag vill också göra det tillägget, att om nu oktobermätningen är bra, får vi inte dra alltför säkra slutsatser om hur det kan tänkas se ut om ytterligare någon månad. Vinterhalvåret kommer säkert att bli besvärligt, och därför är alla goda initiativ för att bekämpa ungdomsarbetslösheten välkomna. Ungdomsdelegationen, DELFUS, har ju också inrättats för att vi på bredast möjliga bas skall kunna få diskutera de här frågorna och ta vara på all den uppfinningsrikedom som finns när det gäller att hjälpa ungdomarna. Tommy Franzén har frågat mig om delegationens sammansättning. Den är helt i enlighet med vad riksdagens beslut innebar: 21 personer från de organisationer och partier riksdagen ansåg vara lämpliga att ta med. Jag är medveten om att ungdomsdelegationen kan ha nytta av att föra diskussioner med andra grupper — det kan vara lämpligt att exempelvis höra just elevorganisationerna, som förvisso har erfarenhet och kunskaper som man bör ta vara på. Jag håller gärna med Tommy Franzén om detta, och jag tror att man redan haft planer på att ordna en sådan sammankomst. Resonemang bör också kunna föras med andra grupper som inte har en direkt representation i ungdomsdelegationen, t.ex. handikapporganisationerna som Gunnel Jonäng talade om senast. De frågor som gäller de handikappades problem på arbetsmarknaden skall jag senare återkomma till i det regeringsförslag som riksdagen kommer att få sig presenterat inom en som jag hoppas ganska kort tid, några veckor. Vi kommer inte, Tommy Franzén, att på något sätt acceptera en ungdomsarbetslöshet på sikt. Folkpartiets politik kännetecknas av att vi verkligen tar krafttag för att komma till rätta med dessa problem — jag tror att 161 påståendet om motsatsen faller på sin egen orimlighet — vilket styrks bl.a. av de insatser som har gjorts. Aldrig tidigare har det väl satsats så stora resurser på att hjälpa arbetslösa ungdomar som under de två år då en trepartiregering och en folkpartiregering suttit och då arbetsmarknadsdepartementet stått under en folkpartiministers ansvar. För att ett ögonblick återvända till de siffror som jag nyss redovisade är det glädjande att notera att insatserna tydligen givit resultat. Det har varit riktiga och effektiva åtgärder som satts in. Gunnel Jonäng intygade också att så varit fallet. Får jag sedan ta upp några av de problem som lyfts fram av interpellanterna, för här finns förvisso många sådana. Tommy Franzén ställde exempelvis frågor om de strukturella orsakerna, vilka dessa kommer att vara framöver och hur framtiden kommer att se ut för ungdomarna på vår arbetsmarknad, och jag tror att man kan vidga det till hela den industriella världens arbetsmarknad. Han liksom Gunnel Jonäng frågade vad man på längre sikt kan göra åt detta. Det är en mycket stor fråga som vi kan diskutera i kammaren i timmar. Det torde därför bli nödvändigt att jag begränsar mina kommentarer. Får jag ändå hänvisa till att sysselsättningsutredningen har till uppgift att behandla dessa frågor, att försöka kartlägga situationen och ge förslag mot bakgrunden av det material som arbetats fram och som regeringen och riksdagen senare får ta ställning till. Jag förväntar mig därför att det huvudbetänkande som så småningom kommer också redovisar en del intressant material. Vi har fått en skrivelse med förslag till ungdomsåtgärder. Som ansvarigt statsråd utarbetade jag omedelbart ett regeringsförslag, som riksdagen tog ställning till i våras. Ett av de problem som där ventilerades särskilt mycket var just övergången från skolan till arbetslivet. Jag tror att det är ett av de viktigaste problemen att ta tag i. Såsom Gunnel Jonäng också var inne på är det en radikalt förändrad arbetsmarknad som de unga möter när de lämnar skolsamhället. Många gånger upplever de en brutal försämring av sin situation när de skall ta steget över till arbetsmarknadens villkor, ett steg som inte sällan leder till sådana svårigheter att de helt enkelt snubblar och inte klarar av att träda in och få fotfäste. Gunnel Jonäng säger att hon gärna i likhet med centerns ungdomsförbund vill plädera för varvad utbildning och praktiskt arbete. Jag har ingen annan uppfattning på den punkten. Det var också precis det som lades fast i propositionen i våras. I det regeringsförslaget lanserades för första gången en försöksverksamhet med varvad utbildning. Vi har från olika håll talat om nödvändigheten av att varva utbildning, och det har inte blivit så mycket mer än tal, men här är vi nu på väg in i en försöksverksamhet, som jag förväntar mig mycket av. När vi har tagit del av den verksamheten tror jag att det finns skäl att vidga den till en mera omfattande verksamhet, kanske gällande för hela skolsamhället. Men vi har inte legat stilla. Under den tid som varit har vi också utnyttjat en rad åtgärder för att hjälpa ungdomar; jag vill erinra om syo-funktionärerna, pryo-verksamheten och planeringsråden, som skall göra en plan för ungdo marnas inträde på arbetsmarknaden. Det är tre områden, där åtgärder som Nr 31 har vidtagits och som redan har gett resultat. Men vi måste gå vidare. Måndagen den
Herr talman! Arbetsmarknadsministern sade i sitt första inlägg att en huvudsaklig orsak till ungdomsarbetslösheten är strukturella förändringar osv. Jag ställde naturligtvis följdfrågor, men jag fick inte ett enda svar. Jag fick inget svar om vilka strukturella förändringar som har orsakat att ungdomar går arbetslösa, inte heller om hur det kommer att se ut i framtiden. Där hänvisar arbetsmarknadsministern till en sittande utredning. Jag tycker att det är ganska dåligt om man nu såsom folkpartistisk arbetsmarknadsminister säger att folkpartiet verkligen har lagt ner stor kraft och möda på att förhindra arbetslöshet men inte har ett enda exempel att komma med på de strukturella förändringar som har orsakat den här arbetslösheten. Det går naturligtvis att driva tillbaka ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten helt allmänt, men det är då fråga om vilka åtgärder man skall vidta. De åtgärder som de folkpartistiska arbetsmarknadsministrarna under de senaste två åren har föreslagit har ju i varje fall inte ännu givit det resultatet att arbetslösheten har drivits tillbaka. Att nedgången från 54 000 arbetslösa i augusti till 38 000 i oktober har minskat den direkta ungdomsarbetslösheten är självklart, men å andra sidan har ju siffrorna ökat, eftersom man har plockat in de arbetslösa i kortkurser eller beredskapsarbeten, och när de är slut finns det ju inget fortsatt arbete. Detta är alltså inte någon direkt arbetsmarknadspolitisk åtgärd annat än på det sättet att man fått bort ungdomar ur den direkta arbetslösheten. Vi hade septemberoch oktobersiffror som låg på 108 000-140 000 direkt arbetslösa, varav 48 000 var ungdomar. Samtidigt hade vi i arbetsmarknadsutbildning 47 000, på AMS-arbeten ungefär 30 000, på 25-kronan ungefär 23000 och på skyddade och halvskyddade verkstäder ungefär 47 000. Därutöver var det 84 000 personer som enligt arbetskraftsundersökningen önskade arbete. Så här skulle man kunna hålla på och räkna upp. Men fortfarande är trots allt de här människorna ändå arbetslösa — för det är väl inte meningen att de skall gå i beredskapsarbete år efter år eller gå på kortkurs tio veckor i ett yrke och sedan hoppa över på tio veckors kurs i ett annat och fortsätta så livet ut? Det är alltså inte bara för de direkt arbetslösa som vi måste skapa sysselsättningstillfällen, utan det gäller också alla dem som genomgår arbetsmarknadsutbildning eller på annat sätt har tagits om hand av AMS. Det är möjligt att här vidta åtgärder. Vi kan bygga bostäder, och det behövs bostäder. Eller skall vi vänta med att bygga bostäder bara därför att vi inte fått vår ekonomi i balans? Vi har vidare ett stort behov av att bygga ut kollektivtrafiken. Båda dessa åtgärder skulle skapa en mängd jobb, givetvis även åt ungdomar. Vilken roll har då kapitalexporten spelat i det här sammanhanget? Det har exporterats flermiljarderbelopp ut ur landet. Vilken betydelse har det för arbetslösheten? Det är också en strukturfråga. 163 DELFUS i all ära, men de instanser som jag räknade upp - Elevförbundet, Sveriges AMU-elevers riksförbund och de värnpliktigas arbetsgrupp är inte med i DELFUS. Jag anser det vara en stor brist, eftersom de representerar människor som just står inför att gå ut i arbetslivet. I DELFUS har vänsterpartiet kommunisternas och Kommunistisk ungdoms representanter föreslagit att det på dagordningen skulle tas upp en punkt där man kunde diskutera hur vi bör gå till väga för att skaffa ungdomarna varaktiga jobb. Vad hände då? Jo, i DELFUS vägrade man att ta upp en sådan punkt på dagordningen. Arbetsmarknadsministern sade att regeringen var öppen för alla realistiska förslag, och han hänvisade därvid till DELFUS. Det är naturligtvis lätt att göra denna hänvisning när man redan har sett till att några sådana förslag inte får tas upp till diskussion. Arbetsmarknadsdepartementet har lagt på locket. Skolan spelar en betydande roll, sade arbetsmarknadsministern. Javisst gör den det. Men som eleverna upplever det har skolan i hög grad blivit en förvaringsplats. Elevförbundet har gjort en undersökning bland elever i gymnasieskolan. 39 96 av de tillfrågade eleverna svarade att de hellre skulle ha tagit ett jobb än att börja läsa denna termin. 25 96 av eleverna säger att de skulle hoppa av skolan om det fanns ett jobb att få. 65 96 av eleverna på den sociala linjen, vilket är den linje som många hoppar på för att ha någonting att göra, skulle hellre ha tagit ett arbete än att börja studera på den linjen, om denna möjlighet hade funnits. Jag skulle kunna räkna upp flera liknande svar som framkommit vid denna undersökning. Jag kan till slut inte låta bli att komma in på frågan om invandrarungdomen. Vore det inte bättre att se till att invandrarungdomen fick möjligheter att i den kommunala vuxenutbildningen genomgå en längre och gedignare svenskundervisning än vad artonveckorskursen nu ger?
Herr talman! Arbetsmarknadsministern försökte sätta folkpartiet i en klass för sig när det gällde åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Det finns kanske ingen anledning för oss att här betygsätta de olika partiernas kamp mot ungdomsarbetslösheten. Det är uppenbart att alla riksdagspartier känt en mycket stor oro för ungdomsarbetslösheten och samlat arbetat för att bekämpa den. Jag är naturligtvis medveten om att det i propositionen i våras slogs fast att kombinationen av teori och praktik är betydelsefull. Jag vet också att det skall bli en form av försöksverksamhet. Detta är emellertid endast en begränsad del av det jag avser med varvad utbildning. Denna försöksverksamhet är begränsad till ungdomar som varit arbetslösa en tid. Detta är naturligtvis viktigt och bra. Vad jag framför allt syftade på var den modell som Centerns ungdomsförbund har arbetat ut, enligt vilken man i gymnasieskolan skall få utbildning där teori och praktik varvas. Jag upplevde det trots allt så att arbetsmarknadsministern och jag har rätt likartade uppfattningar om värdet av detta. Jag ställde en fråga som jag önskade få ett svar på, och det gällde om samhället är berett att ta över kostnaderna för de 200 timmarna svenskundervisning. Jag är tacksam om arbetsmarknadsministern här i dag vill ge ett svar på den frågan. Jag bedömer det som en angelägen reform för att underlätta för invandrarungdomarna att få arbete.

Herr talman! Båda interpellanterna har tagit upp invandrarungdomarnas situation och har pekat speciellt på behovet av svenskundervisning. Jag har personligen varit engagerad i denna fråga då jag tidigare satt med i invandrarutredningen. Vid det tillfället drev jag ganska bestämt uppfattningen att det vore bra om man hade fått samhället att ta hand om svenskundervisningen, och det blev också utredningens enhälliga förslag. Sedan ändrades detta i regering och riksdag. Vi kan i dag konstatera att varken arbetsgivarsidan eller löntagarsidan är till freds med lagen om svenskundervisning och hur den fungerar på svensk arbetsmarknad. Detta har motiverat att jag under sommaren ordnat så att det blir en ny utredning av denna fråga, och den kommer inom kort att sätta i gång att arbeta. Jag har förhoppningen att vi skall få en lag för svenskundervisningen som fungerar bättre än den hittillsvarande har gjort. Det är naturligtvis ett utredningsarbete som tar sin tid. Jag är emellertid öppen för en omprövning på denna punkt, och jag är medveten om att lagen just nu inte fungerar helt bra. Jag skall ta upp ett par saker som Tommy Franzén nämnde. Han menade att jag över huvud taget inte hade några exempel på hur den strukturella förändringen har varit på arbetsmarknaden och hur den påverkat ungdomarnas situation. Det är inte särskilt svårt, Tommy Franzén, att ge exempel på strukturförändringar som har ställt till svårigheter, jag tror att vi båda kan ge rader av sådana exempel. Är det något vi har för mycket av just nu är det strukturproblem, och de slår förvisso mycket hårt på ungdomsgrupperna. Därför tror jag inte att den övningen skulle vara speciellt meningsfull. Det är viktigare att vi försöker fundera över vad vi kan göra för att hjälpa ungdomarna i detta läge. Jag har pekat på en aktiv arbetsmarknadspolitik, där vi har hela kartan av åtgärder — beredskapsarbete, arbetsmarknadsutbildning, 25-kronan och allt vad det heter. Jag kan också särskilt nämna nyrekryteringsbidraget, som har gett tre gånger högre respons i fråga om antalet platser i förhållande till vad vi planerade. Vi trodde vi kunde få 10 000 nya jobb anmälda, och i själva verket har vi i dag över 30 000. Det är en förnyelse av arbetsmarknadspolitiken som är riktig — det har vi fått verifierat genom dessa siffror. Nyrekryteringsstödet är alltså ett sätt att hjälpa ungdomar. Det är naturligtvis inte helt begränsat till dem, men nya arbetstillfällen är särskilt värdefulla för de nytillträdande på arbetsmarknaden. Problemet har varit att det har funnits så litet utbud av nya jobb, och då har särskilt ungdomar och kvinnor haft svårigheter att finna en plats i arbetslivet. En fortsatt förnyelse av arbetsmarknadspolitiken är alltså en väg att gå. En annan väg är naturligtvis att se på hur skolsystemet fungerar i samband med ungdomarnas övergång från skola till arbetsliv — jag har utvecklat den frågan i ett tidigare inlägg, och jag menar att den försöksverksamhet jag talat om kommer att bli av stor betydelse och att den bör få en fortsättning i en bredare verksamhet. En tredje väg som jag skulle vilja peka på är att skapa en aktiv regionalpolitik, så att man får fram jobb där de mest behövs, där arbetsmarknaden är mest utsatt. Men, herr talman, en grundförutsättning för allt detta är att svensk ekonomi fungerar på ett riktigt sätt. De tre typer av åtgärder jag nu talat om kommer annars att bli omöjliga att genomföra. Det krävs en stark ekonomi, en ekonomi som ger näringslivet konkurrenskraft gentemot övriga delar av vår värld. Det är på detta område som den regering som nyligen avgick och vars politik vi nu utvecklar har gjort sina största insatser när det gäller att trygga sysselsättningen. Åtgärder har vidtagits för att återvinna de förlorade marknadsandelarna, och med en god fortsättning i det arbetet är jag övertygad om att vi också skall få kraft att genomföra alla de åtgärder som Gunnel Jonäng, Tommy Franzén och jag vill vidta för att hjälpa ungdomarna i deras svåra belägenhet på arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag vill återkomma till min fråga beträffande DELFUS. Anser arbetsmarknadsministern att DELFUS följer direktiven, när man vägrar att ta upp och diskutera frågor som har att göra med hur man skall kunna skapa varaktiga arbeten för ungdomarna? Det är nämligen precis vad den borgerliga majoriteten i DELFUS har gjort. De har nekat att ta upp en fråga som hör till deras huvuduppgifter, nämligen frågan om hur man skall få fram varaktiga arbeten. Enligt mitt förmenande har man därmed brutit emot de direktiv som föreligger. Om man vill förnya arbetsmarknaden, då bör man se till att arbetsmarknadspolitiken innehåller förslag till förändringar som skapar varaktiga jobb och inte föra en arbetsmarknadspolitik som enbart tar sikte på kortsiktiga lösningar med kortkurser, beredskapsarbeten och liknande. Arbetsmarknadspolitiken borde verkligen ta sikte på att ställa dem till ansvar som orsakat arbetslösheten och nedgången i ekonomin och som skapat oroligheterna på arbetsmarknaden. Det är de som orsakat allt detta som skall sättas åt, nämligen de som representerar det privata storkapitalet och dess intressen. Det är den oreda och den brist på planering när det gäller sysselsättningen som åstadkommits av dem som är orsak till nedgången i ekonomin och till en stor del av arbetslösheten. När det gäller ungdomsarbetslösheten har den till största delen orsakats av dem som genomfört de här strukturella förändringarna. Förändringarna på skolområdet tar arbetsmarknadsministern upp som exempel på åtgärder som skall förbättra situationen, och han talar om att varva praktik och utbildning. Det är bra. Sådana frågor har vi inom vänsterpartiet kommunisterna drivit under många år. Men jag skulle då vilja fråga: Hur skall vi med nuvarande förhållanden på arbetsmarknaden kunna tvinga de privata industriföretagen att samarbeta när det gäller att varva utbildning och arbete? Det är nämligen vad vi måste göra: vi måste tvinga dem in på ett helt annat synsätt än de haft tidigare. Men man kan naturligtvis lösa de här problemen så som man gjort i Hudiksvall. Där har de privata företagen förutom de 75-procentiga bidragen från staten fått 25 96 av lönekostnaderna av kommunen. Företagen har alltså fått precis hela lönekostnaden betald av samhället, men det är ju inte en sådan inriktning av arbetsmarknadspolitiken som är den riktiga. Det måste kunna vidtas andra åtgärder. Vad gäller den ekonomiska sidan finns det givetvis möjlighet även i nuvarande situation — och det är herr Wirtén också säkerligen klar över, fast han inte vill vidta de åtgärderna — att vidta tvingande omdisponeringar av resurserna så att vi får fram arbetstillfällen för både ungdomar och äldre. Om man vill det allra minsta gripa in mot dem som orsakat den dåliga ekonomiska situationen och arbetslösheten, kan man genomföra en industripolitik som inte innebär kortsiktiga profiter utan på sikt arbete åt alla.
Herr talman! Jag noterar att arbetsmarknadsministern och jag har likartade uppfattningar när det gäller svenskundervisningen för invandrare. Jag tycker förstås att det är något av en överloppsgärning att tillsätta en ny utredning i frågan. Utgående från den tidigare regeringens arbete borde man ha kunnat åstadkomma ett regeringsförslag om att låta samhället ta över kostnaderna för denna undervisning. Men när det nu skall bli en utredning är det ett oavvisligt krav att den utredningen arbetar snabbt och att vi utan dröjsmål kan få ett förslag i frågan på riksdagens bord. Det vill jag understryka. Jag vill till slut bara säga att jag med viss tillfredsställelse noterade att arbetsmarknadsministern talade om vikten av en aktiv regionalpolitik för att skapa sysselsättning för våra ungdomar.
Herr talman! Bara några korta kommentarer. Gunnel Jonäng menar att det kanske rent av är en överloppsgärning att göra en utredning i frågan om lagen om svenskundervisning. Jag tror att det kanske är ett något förhastat uttalande. Om man studerat de skrivelser som arbetsmarknadens parter har lämnat in till arbetsmarknadsdepartementet i denna fråga och har fört en diskussion med dessa parter om vilka problem de ser i svenskundervisningen, såsom den är utformad i dag, tror jag att man blir rätt medveten om att det verkligen krävs en ordentlig genomgång av frågan och att den faktiskt kanske är betydligt svårare än vad man i första omgången tror. Jag är övertygad om att man för att få till stånd en bra lösning måste genomföra en utredning. Detta gällde dock mera metoden för att nå det resultat som vi tydligen är överens om. Får jag sedan något kommentera Tommy Franzéns inlägg. Jag skall, herr talman, inte gå in på värderingarna om samhällsekonomin och om vilket ekonomiskt system som skall vara gällande. Jag tror inte att vi har någon möjlighet att finna en gemensam nämnare i det hänseendet, utan vi får utgå från våra skilda ståndpunkter. Jag menar att en effektiv social marknadsekonomi är det bästa för Sverige. Tommy Franzén har en annan uppfattning och den får han naturligtvis även fortsättningsvis hävda. Jag vill dock göra ett par kommentarer till de konkreta synpunkter som han anförde. Han framhöll först beträffande DELFUS att man där skulle ha vägrat att ta upp vpk:s förslag om hur man bäst skall skapa nya arbetstillfällen. Den enkla förklaring som jag har fått är att det pågår ett mycket ambitiöst utredningsarbete på annat håll för att belysa detta problem. Det är nämligen sysselsättningsutredningens huvuduppgift att göra en sådan genomgång. Att då låta ett annat organ få uppgiften att göra detta arbete vid sidan härav men kanske med mindre resurser än vad sysselsättningsutredningen har, är väl inte så begåvat. Det var också fullständig enighet bland övriga om att inte villfara det här önskemålet från vpk. Därmed är inte sagt att detta inte är ett viktigt problem eller kanske en huvudfråga. Vi har inte fört saken åt sidan och sagt att vi inte vill diskutera den — tvärtom. Lösningen bör bara komma på en annan och, som jag tror, bättre väg. Tommy Franzén frågade hur man skulle tvinga näringslivet att ställa upp på att varva utbildning och praktik. Det är klart att vi har anledning att diskutera den frågan med näringslivets representanter. Men jag är övertygad om att näringslivet inser att detta är en mycket viktig fråga, om hur man på bästa sätt skall kunna ta emot den unga arbetskraften ute på arbetsplatserna, och att det därför finns en positiv grundinställning när det gäller ett system med sådan här varvning. Att jag har den förhoppningen beror bl.a. på att näringslivet hittills alltid har visat stort intresse för utbildningsfrågor. Det kan vi läsa ut ur det faktum att man har ställt upp på pryoverksamhet, där skolelever får komma ut och se hur arbetslivet fungerar. Vi kan också se det när det enskilda näringslivet nu vill hjälpa till med de beredskapsarbeten som många gånger är en form av inskolning i arbetslivet och där åtta av tio ungdomar i stort sett hittills har fått fast anställning. Det visar att detta är en bra form för näringslivet att ta vara på den unga arbetskraften. Vi vet också att den mindre företagsamheten är mycket angelägen om att få vidgat utrymme för lärlingsutbildning — ett tredje exempel på hur man visat ett positivt grundintresse för utbildning varvad med praktisk verksamhet. Jag tror att man nu liksom tidigare i första hand skall arbeta med resonemang, förhandlingar och överläggningar om hur problemet på bästa sätt skall lösas och inte ta till lagstiftning med en enda gång. Får jag sedan bara beträffande Hudiksvall säga att där har AMS faktiskt avstyrkt den lösning Tommy Franzén kritiserar. Med detta, herr talman, tror jag att jag har kommenterat de inlägg som gjorts.
Herr talman! Får jag fatta det sista så att någon sådan lösning kommer det heller inte att bli när det gäller möjligheten att få arbete i varvningen skola-arbetsliv för eleverna, när man skall genomföra den biten. vara ett problem med den oerhört stora kapitalexport som vi har och om den — Nr 31 inte är en mycket stor orsak till vår arbetslöshet. Denna kapitalexport har som bekant ökat våldsamt under framför allt 1960 och 1970-talen. Tillståndsgivningen från riksbanken omfattar 4,3 miljarder för 1977. DELFUS har trots allt fört den här frågan åt sidan. Man har fört den åt sidan när man vägrade att ta upp den som en punkt på dagordningen. Jag vill därför relatera vad som står i direktiven för DELFUS: ”Delegationen bör få pröva sig fram efter olika vägar med utnyttjande av de erfarenheter som har gjorts inom och utom landet i syfte att föreslå åtgärder som bör göra det möjligt att nå det grundläggande målet att alla ungdomar skall tillförsäkras arbete, praktik eller utbildning.” Men häri ligger denna bit. Man får inte göra det enkelt för sig genom att säga att det finns en utredning som behandlar dessa frågor. Man får inte vägra att diskutera en sådan här punkt, som enligt direktiven är en av huvuduppgifterna för DELFUS. Man kan exempelvis tänka sig en diskussion tillsammans med utredningen, en diskussion tillsammans med Elevförbundet, SARF, VPL-AG och flera andra organisationer i stället för att bara säga att här sitter en utredning, nu för vi frågan åt sidan. Det måste vara en felaktig linje, med tanke på de direktiv som ändå ligger till grund för arbetet. Jag vill sedan konstatera — och det var väl i och för sig ingenting nytt — att vi inte kan bli eniga i vår syn på ekonomin. Men vad jag menar är att det fordras ingrepp för att komma till rätta med den arbetslöshet som vi har, inte bara den direkta arbetslösheten utan även den som drabbat dem som är indirekt arbetslösa i vårt land och som uppgår till över en halv miljon. Jag får konstatera att den modell för en effektiv social arbetsmarknadsekonomi som arbetsmarknadsministern vill företräda också kommer att ge fortsatt arbetslöshet. Kom ihåg det! Vi kommer sannolikt att få ytterligare en debatt i den här frågan om ett år.
Herr talman! Bara ett par ord med anledning av Tommy Franzéns fråga. Han vill veta vilken syn jag har på kapitalexporten. Det här är ju en helt annan fråga, och jag skall därför inte låta mig luras in i någon ny debattomgång. Men jag vill ändå konstatera att utförsel av kapital från Sverige kan ske först efter prövning av riksbank och valutastyrelse, och om utförseln dessutom kan få sysselsättningseffekter har också löntagarparten möjlighet att delta i besluten. Där sker alltså den kontroll och den prövning som det är rimligt att göra i det sammanhanget.

Herr talman! Mats Hellström har frågat mig om jag avser att ta initiativ — i FN eller andra organ — som syftar till att rädda staden Crossroads i Sydafrika från förstörelse och dess befolkning från tvångsförflyttning. Den sydafrikanska regeringens åtgärd att tvångsförflytta den svarta befolkningen från vissa samhällen utanför de sydafrikanska storstäderna har väckt berättigad indignation på många håll. Bl. a. har International Defence and Aid Fund och International University Exchange Fund, som får huvuddelen av sina bidrag från Sverige, i sin informationsverksamhet beskrivit den brutalitet med vilken dessa samhällen jämnas med marken. Crossroads utanför Kapstaden är bara ett exempel på denna påtvingade folkomflyttning som är ett led i den intensifierade bantustanpolitiken. Åtgärderna har hittills drabbat över två miljoner människor och väntas beröra ytterligare nära två miljoner. Jag delar helt Mats Hellströms uppfattning att vi bör reagera inför vad som pågår. Vi verkar i New York för att få frågan om förstörelsen av dessa förstäder i Sydafrika uppmärksammad i FN:s generalförsamlings resolutioner i apartheidärendet. Dessa väntas komma upp till behandling i slutet av denna månad. Dessutom kommer vi självfallet att ta upp frågan i det svenska inlägget i apartheidfrågan i FN.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Det är bra att regeringen avser att ta upp frågan om Crossroads i Förenta nationerna. Det är viktigt att Crossroads uppmärksammas internationellt som en symbol för ett praktiskt motstånd mot apartheidpolitiken. Crossroads är den största av de slumstäder där kvinnor och barn nu vägrar att acceptera apartheidlagstiftningens grymma bestämmelser, som förvisar dem till svältoch undernäringsområden i de s.k. bantustans i hemländerna — områden där enligt sydafrikanska uppgifter 250 av 1 000 barn dör före fem års ålder. I stället stannar kvinnorna med sina barn hos de förvärvsarbetande männen i kransstäderna runt omkring storstäderna. Crossroads är den största av dessa förstäder, och det är dit de flesta har flyttat sedan man jämnat andra sådana städer med marken. Trots den stora materiella fattigdomen finns i Crossroads en fungerande social gemenskap. Man har exempelvis egna skolor, en viss — om än blygsam —- sjukvård, kyrkor, organisationer av olika slag och ett eget vaktsystem. Till skillnad från slumstäder i många andra länder har man i Crossroads en utomordentligt låg kriminalitet. Där finns således en social struktur och en fungerande social gemenskap — det rör sig här om en fungerande samhällsbildning. Den typ av städer som Crossroads företräder utgör en aktiv social protest mot apartheidsystemet. Den sydafrikanska regeringen har nu aktualiserat sitt gamla hot om att jämna staden Crossroads med sina 20 000 invånare med marken och förflytta majoriteten av befolkningen — så gott som alla kvinnor och barn och även en del män — långt ut till avlägsna delar av landet, till Transkei eller andra områden där dessa människor aldrig vistats och där svälten, undernäringen och barnadödligheten är permanenta och fruktansvärt stora. Under lång tid har den sydafrikanska regeringen vänt sig mot den här samhällsbildningen med trakasserier. Man har satt in nattliga tårgasanfall i staden för att skrämma människorna i deras skjul, man har slumpvis arresterat människor och torterat dem och man har skjutit ett antal människor till döds. Liksom upproret i Soveto blev en symbol för den svarta storstadsungdomens protest mot apartheid har Crossroads blivit en symbol för familjernas, särskilt kvinnornas, protest mot systemets grymhet. Enligt apartheidlagstiftningen skall nämligen familjerna systematiskt splittras; männen skall leva för sig, och kvinnorna och barnen skall fösas långt ut på landsbygden för att leva i svält och undernäring. Jag har velat ta upp den här frågan eftersom det är viktigt att man i det internationella samfundet i tid uppmärksammar vad den sydafrikanska regeringen planerar, så att det blir svårt för rasistregeringen att i tysthet genomföra en total förstörelse av de svartas stadsbildningar och tvångsförflytta massor av människor, varvid svarta ledare arresteras, skjuts och mördas.
Herr talman! Mats Hellström och jag är eniga i vår syn på frågan om staden Crossroads. Den är upprörande och tragisk. Hälften av männen i Crossroads tvingas enligt uppgift att stanna på sina arbetsplatser, medan deras anhöriga drivs ut till Transkei i enlighet med bantustanpolitiken. Familjerna splittras alltså. Detta är apartheidoch bantustanpolitik. Vissa uppgifter tyder på att myndigheterna tagit ett visst intryck av den internationella kritiken och därför skjutit upp den planerade utrymningsaktionen tills vidare. Om detta visar sig vara riktigt, kan det bekräfta värdet av de opinionsyttringar som kommit till stånd och som vi deltar i. Det bekräftar också att vi inte får upphöra att uttrycka vår indignation när det gäller apartheidpolitiken i alla dess olika former.
Herr talman! Det är bra om det förhåller sig som utrikesministern säger, att den sydafrikanska regeringen tar intryck av opinionen. Det är möjligt att regeringen i det här fallet haft svårt att under sommaren genomföra den aktion man planerat, bl.a. till följd av internationella påtryckningar. Regeringen har velat vänta ut den internationella opinionen men har nu i höst enligt sydafrikansk press återigen hotat att jämna staden med marken. I kraftiga hotelser har regeringen talat om för befolkningen vad som kommer att hända med dem fysiskt, om de inte accepterar att flytta ut till Mot denna bakgrund anser jag liksom utrikesministern att det är viktigt att Sverige i höst tar upp denna fråga i det svenska inlägget i apartheidfrågan i FN. Man kan kanske hävda att det som händer i denna stad med 20 000 invånare endast utgör en liten del av hela problemet med aparth>idlagstiftningens grymhet. Men staden Crossroads är en symbol för de svarta familjernas protest. Den är en symbol på det sättet att den utgör en fungerande samhällsbildning och att människorna där visar att man kan leva tillsammans i en sådan i trots mot apartheidlagstiftningens grymhet. Det är möjligt att Crossroads kan komma att bli symbolen för den svarta befolkningens protest i lika hög grad som Soveto även om det här gäller andra kategorier av befolkningen än ungdomarna i Soveto.

Herr talman! Anders Björck har frågat mig om jag vill redogöra för bakgrunden och skälen till beslutet att trots kommerskollegii tillstyrkan avslå framställningen att få sälja fartygen Bellman och Taube till utlandet. Gällande lag om tillstånd till överlåtelse av fartyg och dess förarbeten grundas bl.a. på överläggningar med sjöfartens parter i början av år 1977. Enligt förarbetena till lagen bör tillstånd till överlåtelser med bevarat svenskt driftsinflytande i vissa situationer kunna medges. Det avgörande bör därvid vara om överlåtelsen kan vara till gagn för svensk sjöfart. Tillstånd bör dock inte lämnas, om det strider mot väsentligt allmänt intresse att fartyget upphör att vara svenskt. Normalt får överföring till bekvämlighetsflagg antas strida mot väsentligt allmänt intresse. Andan i lagstiftningen är således negativ till utflaggning i allmänhet och till bekvämlighetsflagg i synnerhet. Ärendet gäller fartygen Bellman och Taube, ägda av Scandinavian Motorships AB resp. ett partrederi som domineras av SMS. En uppgörelse hade träffats som i korthet innebär att det japanska varv som byggt fartygen och som har stora fordringar på ägarna köper fartygen till ett nybildat bolag i Liberia för registrering i Singapore. Till köpeavtalet är fogad en överenskommelse om fortsatt charter till ett franskt bolag, som till 30 96 ägdes av SMS. Uppgörelsen innebar utnyttjande av de ekonomiska fördelar som är förknippade med bekvämlighetsflagg. Kommerskollegium, som underställt ärendet regeringens prövning, konstaterade i sitt yttrande att svenskt driftsintresse skulle kvarligga i fartygen efter överlåtelsen. Kollegiet anförde vidare: ”En principiell bedömning av tillståndsfrågan i detta fall leder till slutsatsen att överlåtelsen inte bör få äga rum. Det enda alternativ till denna affär som rederiet pekat på är konkurs. Om det finns andra alternativ eller ej undandrar sig kollegiets bedömning. Det förefaller dock sannolikt att en ”ren” försäljning av fartygen till någon annan utanför den nuvarande intressegruppen inte skulle kunna lösa de ekonomiska problemen för SMS. Under sådana omständigheter ter sig en vägran till överlåtelse i detta fall föga rationell med hänsyn till de ekonomiska värden som här står på spel.” Mot bakgrund av de speciella omständigheter som förelåg i fallet ansåg sig kollegiet böra tillstyrka framställningen. Starka skäl skall kunna åberopas för att regeringen med den lagstiftning som gäller skall godta lösningar med bekvämlighetsflagg vid bevarat svenskt driftsinflytande. Överlåtelserna av Bellman och Taube kunde under de förutsättningar som förelåg inte anses medföra sådant gagn för svensk sjöfart som åsyftas i förarbetena till lagen. Regeringen sade därför nej till ansökningen.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min enkla fråga. Tyvärr finns det knappast någon anledning för svensk sjöfartsnäring att tacka för det beslut som har fattats i ärendet. Frågesvaret är märkligt. Det är en enda lång plädering för varför man skulle ha gett tillstånd till försäljning, medan de sista fyra raderna innehåller ett konstaterande av att en försäljning inte skulle vara till gagn för svensk sjöfart. Men det där är ju alldeles uppåt väggarna. Principiellt är det här en mycket intressant fråga. Bakgrunden till begäran var att man genom att ge tillstånd till utflaggning skulle kunna få det berörda rederiet att överleva med allt vad det betyder för den svenska sjöfartsnäringen och för sysselsättningen. Det skulle ha inneburit att det konkurshot som vilar över rederiet, och också över det franska rederi som fartygen hade utchartrats till, skulle kunna hävas och de svenska statliga kreditgarantierna på 16 milj.kr. kunna gäldas. Det hade varit en bra lösning för alla parter, och det var också den lösning som den tidigare departementschefen liksom hans medarbetare i departementet hade tänkt sig, såvitt man har kunnat förstå av den debatt som förts. Denna lösning tillstyrktes av kommerskollegium. Två fackliga organisationer, Sveriges fartygsbefälsförening och Svenska maskinbefälsförbundet, som har en allmänt negativ inställning till överlåtelser i dessa sammanhang, ansåg sig ändå inte böra motsätta sig att ett sådant tillstånd som hade begärts gavs. Men ändå, trots denna massiva enighet när det gällde att säga ja, sade kommunikationsministern nej. Detta är principiellt intressant inte minst ur den synpunkten att av någon anledning också statsministern kopplades in på ärendets handläggning. Min fråga är då naturligtvis: Varför deltog statsministern i handläggningen av detta ärende — var det därför att man avsåg att ändra praxis, och anser kommunikationsministern att man i och med detta beslut har ändrat praxis när det gäller utflaggning? Jag frågar också: Vad har Sverige vunnit på det beslut som regeringen fattade? Vad är till slut, herr talman, ”sådant gagn för svensk sjöfart som åsyftas i förarbetena till lagen” i ett ärende av detta slag?
Herr talman! Rederiet har inte någon fartygsverksamhet kvar efter försäljning av dessa fartyg, och det kan alltså inte anses vara till gagn för svensk sjöfart, om denna försäljning skulle ha fått äga rum. I övrigt gäller att det är regeringen som har fattat beslutet i fråga, och den har gjort det med utgångspunkt från den lagstiftning och de förarbeten till denna lagstiftning som f. n. gäller.
Herr talman! Detta var kanske ännu mera förvånande. Om det nu är på det sättet att man har fattat beslutet i enlighet med de förarbeten som finns, vore det då inte märkligt om kommerskollegium, som har stor vana vid att handlägga sådana här ärenden, tillstyrker. Det är i så fall också underligt, herr talman, att flera fackliga organisationer tillstyrker liksom att departementet i den föregående beredningen — detta beslut fattades ju bara någon dag efter regimskiftet — var helt inställt på att man skulle ge tillstånd till försäljningen. Vidare kan man inte hävda att rederiet inte har någon fartygsverksamhet kvar och att ett beslut om tillstånd till försäljning därför inte skulle vara till gagn för svensk sjöfartsnäring. Det är i själva verket så att rederiet äger ett antal hamnar, och rederiet har byggt upp dessa på ett så effektivt sätt att vi genom dem fått en rationell hantering av importerade bilar. Herr talman! Min fråga kvarstår, och jag vill med skärpa upprepa den: Vad är sådant gagn som det talas om i förarbetena till lagen? Den frågan måste vi få ett svar på av kommunikationsministern i dag, om det skall vara någon mening med vårt frågeinstitut.
Herr talman! I regeringsbeslutet anges vissa situationer, där ett tillstånd till försäljning kan anses vara till gagn för svensk sjöfart. Som exempel nämns att tillstånd kan lämnas om utlandsregistrering är enda möjligheten att erhålla eller behålla betydande lastkontrakt till följd av bl.a. protektionistiska åtgärder eller att rederiet i sin ansökan anger att man ämnar tillföra verksamheten under svensk flagg ett annat fartyg som från sysselsättningssynpunkt i princip motsvarar det som avses bli registrerat i utlandet.
Herr talman! Jag är ledsen att jag måste fortsätta att försöka få svar på min fråga. Om det nu är så som fru Bondestam säger, ja, då skulle exempelvis kommerskollegium och en lång rad andra instanser ha fel. Den enda slutsats man kan dra av det svar som har givits är att regeringen — två dagar gammal — ändrade praxis i frågor som är av stor betydelse för svensk sjöfart. Någonting annat kan icke utläsas ur det svar som här har lämnats, och därför tycker jag det är ärligt att säga så, för om man ändrar praxis bör det väl klart sägas ut i denna kammare, herr talman.

Herr talman! Åke Gillström har frågat mig dels om jag anser att Maranatarörelsens skolor överensstämmer med 35 § i skollagen, dels vilka åtgärder jag avser att vidtaga i annat fall. Företrädarna för de s.k. Maranataskolorna hävdar att den undervisning som bedrivs där är sådan enskild undervisning som avses i 35 § skollagen. Enligt denna paragraf gäller att barn som i hemmet eller annorstädes bereds enskild undervisning, som väsentligen motsvarar grundskolans, skall befrias från skolgång. Det ankommer på skolstyrelsen att besluta i frågor som avses i 35 §. Det är således skolstyrelsen som prövar och avgör om den enskilda undervisningen fyller det krav som anges där, dvs. väsentligen motsvarar grundskolans undervisning. Framställningar från föräldrar om barns befrielse från skolgång för deltagande i undervisning som Maranatarörelsen bedriver har behandlats olika i berörda kommuner. I ett par fall har barn befriats från skolgång för deltagande i sådan undervisning, medan i Stockholms kommun befrielse från skolgång inte har medgetts. Barn, som befriats från skolgång, får kallas till prövning. Uteblir barnet utan giltigt förfall eller befinns vid prövningen, att barnet inte har fått tillfredsställande undervisning, och vinns inte rättelse på annat sätt, skall skolgång åläggas barnet. Det ankommer på skolstyrelsen att kontrollera att den enskilda undervisningen fyller det krav som anges i 35 §. Jag utgår ifrån att skolstyrelsen fortlöpande kontrollerar att så är fallet. Mot bakgrunden av att den enskilda undervisningen väsentligen skall motsvara grundskolans måste det förutsättas att den enskilda undervisningen är av sådan beskaffenhet att den kan tillgodose detta krav, även om det inte följer av 35 § att undervisningen behöver handhas av person med lärarutbildning. Enligt min mening bör enskild undervisning som bedrivs av en skola normalt prövas med tillämpning av 34 §, som handlar om enskilda skolor. Det syns inte ha varit avsett vid skollagens tillkomst att man skall kunna upprätta privatskolor med stöd av 35 §. Inom utbildningsdepartementet har genom en särskilt tillkallad sakkunnig gjorts en översyn rörande de enskilda skolornas ställning. Arbetet har i augusti i år redovisats i kartläggningsoch diskussionspromemorian De enskilda skolornas ställning inom utbildningsväsendet. I promemorian behandlas bl.a. 35 § skollagen. Frågan om en översyn av 35 § har aktualiserats också av Stockholms skoldirektion i en skrivelse till utbildningsdepartementet. Promemorian remissbehandlas f. n. Remisstiden går ut den 8 januari nästa år. När promemorian har remissbehandlats avser jag att ta ställning till frågan om de eventuella åtgärder som promemorian bör föranleda. I sin interpellation uppger Åke Gillström att Maranatarörelsens ledare genom massmedia har gett beskedet bl.a. att aga ingår som en del av fostran i rörelsens skolor. Skollagens regler om agaförbud, som innebär att kroppslig bestraffning eller kränkande behandling av elev inte får förekomma, gäller i grundskolan, specialskolan, gymnasieskolan, sameskolan och särskolan. När det gäller sådan enskild undervisning som avses i 35 § skollagen har det inte varit avsett att statsmakterna skall utfärda några bestämmelser för undervisningen. Enligt min mening är det dock självklart att det inte heller vid sådan undervisning bör förekomma kroppslig bestraffning eller kränkande behandling av barn. F. ö. kan nämnas att justitieminister Romanus i en proposition som i dagarna kommer att föreläggas riksdagen kommer att föreslå bestämmelser som innebär förbud för föräldrar och övriga vårdnadshavare att aga barn.

Herr talman! Låt mig allra först tacka för svaret. Det är ett skickligt försök att undvika de blindskär som onekligen finns för en liberal skolminister med olika grupperingar bland sina väljare. Genom att undvika de svåra passagerna har svaret också blivit mycket intetsägande. Jag känner inte riktigt igen den annars frejdigt synpunktsrika Birgit Rodhe, som inte brukar sticka under stol med sina synpunkter. Jag tolkar svaret så att statsrådet inte känner någon som helst oro för den utveckling tillämpningen av skollagens 35 § tagit. Hon litar helt och hållet på att kommunerna skall förmå stå emot dessa mycket öppna försök att sabotera skollag, skolförordning och läroplan, som Maranataskolorna innebär. Jag har i interpellationen exemplifierat hur dessa skolor enligt egen uppgift arbetar på ett sätt som inte överensstämmer med grundskolans sätt att arbeta. Statsrådet tar bara upp vad jag angivit om agan. Även om hon personligen anser det självklart att ”kroppslig bestraffning eller kränkande behandling av elev inte bör förekomma”, tycks hon inte vara helt säker på att detta är fallet. Hon menar att det ”inte varit avsett att statsmakterna skall utfärda några bestämmelser för undervisningen” enligt 35 §. Men det kan väl å andra sidan inte heller vara meningen att skolöverstyrelsen och departementet stillatigande skall låta sig informeras av Maranataskolornas ledare att aga ingår i uppfostran utan att vidta någon åtgärd? Eller genom tystnad tillåta att man i de här skolorna inte eftersträvar någon objektivitet i undervisningen? Eller finna sig i att eleverna uppmanas uppta kamp mot fackföreningsrörelsen och folkrörelserna? Jag trodde i min enfald att det var just dessa rörelser som skulle vara grundstenar i den SIA-skola vi skall bygga upp. Vad skall vi annars med dessa SSA-råd, en samlad skoldag med föreningsaktiviteter och undervisning om arbetsmarknadens parter till? Statsrådet har helt enkelt inte svarat på min fråga, om hon anser att Maranatarörelsens skolor överensstämmer med skollagens 35 §. Hon lämnar mycket korrekta uppgifter rent allmänt om hur paragrafen skall tillämpas. Det har jag inte bett att få reda på, för det visste jag förut, och människor med sunt förnuft kan dra dessa slutsatser själva. Enbart i fem rader av 70-talet har hon försökt närma sig pudelns kärna, nämligen frågan om dessa skolor i själva verket är privatskolor enligt en annan paragraf — 34 — och inte enskild undervisning i hemmet. ”Det synes inte ha varit avsett vid skollagens tillkomst att man skall kunna upprätta privatskolor med stöd av 35 §”, skriver statsrådet. Men varför görs då ingenting för att avstyra detta? Problemet har uppmärksammats av Stockholms skoldirektion och länsskolnämnden i Stockholms län med anledning av framställningar från föräldrar om att ordna enskild undervisning enligt 35 § för Maranatabarn i storfamilj. Det är alltså inte fråga om enskild undervisning i hemmet av familjens barn, utan av flera familjers barn, dvs. en kamouflerad privatskola. Skoldirektionen påpekar: En paragraf liknande denna — alltså 35 § skollagen — har funnits sedan lång tid tillbaka. Utformningen är i stort sett densamma som i folkskolestadgan. Den tillkom i en tid, då skolans uppgift huvudsakligen bestod i att lära eleverna läsning, skrivning och räkning och avsåg att bereda familjen möjlighet att undervisa egna barn i hemmet. Samhällsutvecklingen har emellertid medfört, att paragrafen måste anses föråldrad och bör bli föremål för översyn. Undervisning enligt grundskolans övergripande mål kan inte ges i hemmen, varken vad gäller elevernas sociala utveckling eller arbetsformer eller arbetssätt. Skoldirektionens begäran om en översyn av 35 § skollagen har föranletts av ett ärende i vilket föräldrar som bor i s.k. storfamilj för sina barn begärt befrielse från skolgången under motivering att barnen erhåller enskild undervisning i storfamilj. Denna framställning avslog skoldirektionen. Föräldrarna besvärade sig till länsskolnämnden över detta beslut, men nämnden har avslagit besvären under motivering att den undervisning som barnen åtnjuter ej kan hänföras till 35 § skollagen. Undervisningen bedrivs i skolliknande former, och följaktligen borde föräldrarna ha gjort framställning om undervisning enligt 34 § skollagen. Det behövs alltså en form av förtydligande av begreppet enskild undervisning i hemmet eller annorstädes. I en tid då familjeoch hembegreppet är på väg att i allt vidare kretsar omvärderas och omstöpas, blir behovet av en precisering av lagtexten mer angelägen än tidigare. Gränsen mellan enskild skola och enskild undervisning i hemmet eller annorstädes måste alltså klarare markeras. I syfte att garantera barnet icke blott undervisning utan också en tillfredsställande undervisning, synes den prövningsmöjlighet som i dag enligt 35 § andra stycket skollagen föreligger för skolstyrelsen böra göras obligatorisk. En närmare specificering av prövningens innehåll förefaller mot bakgrund av undervisningsbegreppets förändring under de senaste decennierna rimlig. Det är alltså inte fråga om en inskränkning av föräldrarnas möjlighet att välja form för barnens skolgång. Däremot måste man göra en översyn som skapar klarhet på den här punkten och dessutom bör man, precis som nämnden framhåller, också göra prövningsinstitutet obligatoriskt och i så fall klargöra prövningens innehåll. Man kunde alltså ha förväntat sig att statsrådet också hade anfört någonting om tveksamheten när det gäller dessa båda paragrafer, men hon föredrar att endast hänvisa till den promemoria om enskilda skolor som f. n. är ute på remiss. Det hade därför varit rimligt att statsrådet Rodhe tagit allvarligare på svaret. Och det är förvånansvärt att hon inte med ett ord nämner de möjligheter som finns enligt skollagens 51 §. Enligt denna har regeringen möjlighet att ge skolöverstyrelsen i uppdrag att inspektera Maranataskolorna, men det har alltså uppenbarligen inte skett och därför måste min fråga till sist bli: Anser statsrådet inte att en sådan inspektion är nödvändig med hänsyn till att Maranataskolans ledare själv meddelat att man inte arbetar enligt den målsättning som finns för grundskolan?

Herr talman! Statsrådet Rodhe hänvisar i sitt svar till den kartläggningsoch diskussionspromemoria som utarbetats av en särskild tillkallad inom utbildningsdepartementet. Jag har tagit del av promemorian och ser med förväntan emot de åtgärder som kan följa av densamma. I det sammanhanget vill jag naturligtvis hoppas att inga inskränkningar görs i de rättigheter som föräldrar i dag har att välja skolform för sina barn, och att de enskilda skolornas förutsättningar inte försämras. Ändå är vissa förändringar nödvändiga, och jag syftar då på vad statsrådet anförde om enskild undervisning som bedrivs av en skola. Jag instämmer i statsrådets och Åke Gillströms förmodan att man vid skollagens tillkomst inte avsåg att enskilda skolor skulle kunna upprättas med stöd av 35 §. Den säger, vilket kommit fram här, att föräldrar skall ha rätt att ge sina barn enskild undervisning i hemmet eller annorstädes. Men här saknas det tillägg som finns i 34 §, nämligen att undervisningen skall väsentligen motsvara grundskolans till art, omfattning och allmän inriktning. Maranataskolorna arbetar ju under den här paragrafen, men inte i hemmet utan annorstädes. Ursprungligen var det kanske meningen att familjer gemensamt skulle kunna undervisa sina barn. Man hade kanske långt till skolor och kunde ordna undervisningen hemma. Och visst bör också i det framtida arbetet den möjligheten finnas kvar. Det finns ju en garanti i att skolstyrelsen har rätt att kalla barnen till prövning för att kontrollera att de fått tillfredsställande undervisning. Men faktum är, herr talman, att vi i dag har tre olika sorters skolor: dels samhällets vanliga grundskola, dels enskilda skolor som lyder under 34 §, dels skolor som egentligen inte är skolor utan en form av enskild undervis ning. Dessutom har vi möjligheten att ett barn undervisas helt och hållet i Nr 32 hemmet. När det gäller frågan om den enskilda undervisningen i hemmet och annorstädes skulle jag vilja fråga statsrådet: Hur vanligt är detta? Förekommer det att föräldrar undervisar sina barn hemma? Finns det barn som på grund av handikapp eller långvarig sjukdom meddelas helt enskild undervisning utanför grundskolans ram? Men först och främst — det är det viktigaste i dagens debatt: Hur vanligt är det att olika samfund eller andra organisationer startar utbildning av barn enligt 35 § skollagen? Sådan utbildning lägger ett stort ansvar på de lokala skolstyrelserna, och man måste fråga sig — det framförde också Åke Gillström — om man från statsmakternas sida tillräckligt har uppmärksammat dessa förhållanden och givit de lokala skolstyrelserna erforderligt stöd i deras kontroll av verksamheten? Herr talman! Jag vill fråga statsrådet: Har det över huvud taget förekommit att skolstyrelser kallat elev till prövning för kontroll av att vederbörande fått en tillfredsställande undervisning? Hur sker en sådan prövning i så fall, och vilka direktiv gäller? Är det skolstyrelsernas ledamöter som verkställer prövningen? Det här är viktiga saker därför att det gäller barn. Vi talar med all rätt om föräldrarätten, men barnens rätt till en tillfredsställande och kvalitativt god undervisning får inte åsidosättas. Kanske är detta, när det gäller den totala utbildningspolitiken, en liten fråga. Genom statsrådets svar verkar det som om enskilda skolor i framtiden skulle drivas enligt 34 § skollagen, något som jag tycker är riktigt och som också tillgodoser barnets rätt. Samtidigt är jag medveten om att det hela är en gränsdragningsfråga, om man ändå vill behålla rätten till enskild undervisning, där jag skulle vilja göra begränsningen ”i hemmet”. Jag vill här erinra om vad den särskilde utredaren säger i sin promemoria om ett eventuellt avskaffande av 35 § skollagen: Om man vill överväga att såsom otidsenlig upphäva paragrafen som sådan torde emellertid med hänsyn till föräldrarätten och principiella skäl möjligheten ändå böra finnas kvar för eventuella undantagsfall. Denna möjlighet kan utformas som en säkerhetsventil, t.ex. i samband med en eventuell bearbetning i andra sammanhang av bestämmelserna om skolpliktens fullgörande. Jag instämmer i den uppfattningen. Jag tror att det är mycket viktigt att en sådan säkerhetsventil finns kvar, och den kan ju utformas med utgångspunkt idet enskilda barnets situation. Kvar står det faktum att det vore angeläget att alla enskilda skolor lydde under samma paragraf men att samtidigt denna paragraf även i framtiden säkrar den fria ställning som skolorna i dag har med hänsyn till ideologisk inriktning och pedagogisk försöksverksamhet. Jag vore tacksam om statsrådet ville svara på mina frågor om hur vanligt det är med skolor enligt 35 § av typ Maranata, om prövning av eleverna ägt rum och hur denna i så fall skett.

Herr talman! Låt mig först med några ord svara på fru Sundbergs frågor. Jag är inte beredd i dag att ge något exakt svar på frågan om hur vanligt det är att föräldrar begär att enligt 35 § skollagen få undervisa sina barn i hemmet eller annorstädes. Enligt vad länsskolnämnden i Stockholm uppger är det mycket ovanligt. Men jag är beredd att, om Ingrid Sundberg så önskar, vid något senare tillfälle återkomma med ett mera exakt svar på denna fråga. Jag har inte möjlighet — jag har redan deklarerat varför — att i dag gå in på en närmare diskussion och uttrycka mina personliga åsikter om sådana skolor som behandlas i den promemoria som f. n. är ute på remiss. Jag kommer att göra det när remissvaren kommit in; de är begärda till i början av 1979. Det är min mening att då återkomma med förslag till riksdagen. Jag har naturligtvis förståelse för många av de synpunkter som Åke Gillström framförde, och jag vill understryka att om jag inte var så direkt och bestämd i alla mina svar som han önskade beror det inte på att jag inte tar på allvar de frågor som här ställdes och som var grundade på uppgifter som förekommit i massmedia. Emellertid är det så, att rätten och plikten att kontrollera här ligger hos den lokala skolmyndigheten. Skolöverstyrelsen kan också, som Åke Gillström anförde, ingripa enligt 51 §. I den står dock inget om att regeringen har att ingripa eller att ålägga skolöverstyrelsen något sådant. Jag förutsätter att skolöverstyrelsen uppfyller sina plikter i enlighet med den paragrafen. Jag återvänder ett ögonblick till skolstyrelsen och vill då säga att skolstyrelsen inte är ålagd någon fortlöpande kontroll, men den har möjlighet att kontrollera om barn som får enskild undervisning får tillfredsställande sådan. Hur och med vilka tidsintervaller kontrollen skall utföras har inte reglerats närmare utan får bedömas av skolstyrelsen från fall till fall. Men jag förutsätter att också detta är något som, inte minst med anledning av den diskussion som nu förs offentligt, varje skolstyrelse ser som sin uppgift att göra med ledning av de paragrafer som här gäller, i första hand 35 §. Det är i "Nyköping och Örebro — det torde vara allmänt bekant — som skolstyrelserna har medgivit befrielse, medan skoldirektionen i Stockholm, som jag sade förut, inte har medgivit befrielse i liknande fall. Herr talman! Jag ber att återigen få understryka att jag för dagen inte är beredd att gå in i en närmare diskussion om de frågor som här öppnar sig om de enskilda skolornas ställning, tillämpningen av 35 § eller i vilken form den kan komma att behöva ändras efter den översyn som har gjorts och som nu remissbehandlas.
Herr talman! Jag har full förståelse för att statsrådet nu inte vill gå in på promemorian angående de enskilda skolorna. Den är jag inte alls särskilt intresserad av heller, eftersom den typ av undervisning som jag har frågat om inte skall vara undervisning bedriven i enskild skola. Det var lugnande att höra att statsrådet verkligen tar den här frågan på allvar. Skall jag tolka svaret på interpellationen tycker jag inte att det Nr 32 avspeglar särskilt stor oro. Det är riktigt att det inte står något i 51 §i skollagen om hur regeringen skall bete sig — det kan jag hålla med om. Det talas bara om den centrala statsmyndigheten på arbetsområdet, och i det här fallet är det givetvis skolöverstyrelsen. Men jag tycker ändå inte att det kan vara särskilt tillfredsställande att den som på regeringsnivå svarar för utbildningen i grundskolan inte på något vis vidtar några mått och steg när det förekommer sådana saker som man kan läsa om i t.ex. Svenska Dagbladet den 4 september 1978. Den stora rubriken är ”Barnen fostras med en risbastu”. Sedan citeras den som leder verksamheten: ”Vi har för närvarande undervisning, hemundervisning, på sju platser i Sverige. Och fler skall det bli, säger han och slår näven i bordet så att flera åhörare hoppar till. På skolan i Latorp finns ungefär 60 personer, hälften av dem är skolbarn.” Det är alltså hemundervisning för 60 personer. Jag tycker att det finns all anledning att skärpa paragrafen, där det står i hemmet eller annorstädes, och jag hoppas att det sker i samband med de beslut som kommer att fattas efter den pågående remissbehandlingen. Dessutom står det på följande sätt i artikeln: ”Barnen uppmanas i undervisningen att ta upp kampen mot fackföreningsrörelsen och folkrörelserna. - Ombudsmännen har blivit de nya prästerna som delar ut nådemedel omkring sig. Därför berättar vi för barnen att vi har ett totalitärt system där folkrörelserna har stor makt. Könsrollsfrågor diskuteras aldrig på skolan. —- Vi tycker alla lika här”, säger ledaren, som ”menar att kvinnan skall vara hemma och sköta barn eftersom hon egentligen vill vara hemma”. Åtminstone det sista borde få vårt kvinnliga statsråd att reagera mycket hårt. En som reagerat hårt är Rädda barnens speciella barnombudsman, som i samband med detta gjort ett uttalande, som det kanske finns anledning att titta litet närmare på. Det har nämnts ett par kommuner där sådan här undervisning kommit i gång, men skälet till att jag tagit upp frågan är att flera kommuner nu utsätts för samma uppenbara risk. Bl. a. har det diskuterats i min egen kommun, och det kan vara en av utgångspunkterna till att jag velat ställa den här frågan. Jag hoppas verkligen — även om jag inte fått något särskilt bra svar — att det kommer att vidtas en del åtgärder för att beivra uppenbara övertramp av skollag och skolförordning.
Herr talman! Jag har också full förståelse för att statsrådet Rodhe här inte kan ta upp en debatt om enskilda skolors ställning och utformningen av de olika paragraferna i skollagen. Däremot tycker jag kanske att den nu gällande 189 lagstiftningen skulle kunna beaktas i förhållande till bl.a. verksamheten vid vissa skolor här i landet. Jag syftar då på det som står i skollagen om att elever kan kallas till prövning för en kontroll av om de får tillfredsställande undervisning. Det är den enda lilla kontrollfunktionen i det här sammanhanget i dag. Jag sitter själv i en liten lokal skolstyrelse, och det finns många sådana runt om i Sverige som kanske i ökande grad kommer att få in anhållanden från olika grupper om att starta sådan här särskild undervisning. Och det enda man sedan kan göra är just att pröva om undervisningen är tillfredsställande. Men det är inte lätt för en sådan liten skolstyrelse att kalla in elever och pröva. Hur skall man göra? Den här lagen har gällt länge, och min fråga är alltså: Vilka direktiv gäller för skolstyrelser, som mycket sällan eller kanske aldrig kommit i kontakt med det här problemet kring att kalla in elever för prövning? Det gäller här inte utformningen av paragraferna i framtiden utan vad som gäller i dag. Vad kan skolstyrelserna göra för att se om barnen fått en tillfredsställande undervisning? Detta är viktigt. Dels kan det få de skolstyrelser som ännu inte kommit i kontakt med det här problemet men till vilka anhållan inkommer att beakta vilka krav som kommer att ställas på styrelsen i samband med att sådan här verksamhet eventuellt skulle växa fram. Dels tror jag att detta kan vara ett observandum för de skolstyrelser som har det här problemet i sin egen kommun och som alltså har en laglig rättighet vars verkställighet i varje fall jag är mycket okunnig om.